Herr talman! Ledamöter och eventuella TV tittare! Vi lever i en spännande värld. Murar faller. Gränser öppnas. Nya stormakter träder fram. Andra går tillbaka. En bit in på nästa sekel kommer troligen världens ekonomiska tyngdpunkt att ligga någonstans i östra eller södra Asien. Den nya informationsteknologin har gjort det möjligt för valutaspekulanter att flytta miljardbelopp på mikrosekunder. Den nya teknologin har också öppnat för samtal mellan människor i jordens alla hörn på ett sätt som inga nya murar skall kunna hindra. Det ger hopp om att det skall kunna gå att bygga demokratiska motkrafter till den internationella storfinansen. Jag vill försäkra Bengt Westerberg om att Vänsterpartiet kommer att delta i det internationella arbetet. Det är ett internationalistiskt parti. I FN och dess ekonomiska institution växer kraven på en demokratisering, på att USA:s och de f.d. europeiska kolonialmakternas dominans skall brytas. Det senaste exemplet är hämtat från Valutafondens och Världsbankens årsmöte för ett par veckor sedan. Då lyckades fattigare länder driva igenom en viss nyfördelning av speciella dragningsrätter, trots ett starkt motstånd från främst Tyskland och EU men också från USA och Japan. Anhängarna till ett svenskt medlemskap försöker göra EU till vår tids mest spännande projekt, till en äventyrsfärd med en farkost som vi alla kan vara med och styra. När vi som är kritiska till medlemskapet pekar på EU:s högre murar utåt, på valutasamarbetets stelbenta regler och på den föråldrade utrikespolitiken med rötter i kolonialtiden och i det kalla kriget hävdar ja-sidan att EU är ett dynamiskt projekt - Olof Johansson säger att det är ett föränderligt projekt - och att medlemskapet inte tvingar in oss i vare sig valutaunionen eller militärsamarbetet. Det finns t.o.m. socialdemokrater som säger att EU kan förvandlas till ett socialistiskt projekt. Det skulle vara intressant att höra Mats Hellström tala om vad han anser om den saken. Det finns också en märklig kluvenhet i ja-sidans argumentation. Medlemskapet är inte bara dynamiskt och föränderligt. Det är också förutsägbart. Kursen är satt. Det är stabilt, säger Carl Bildt. Alla de siffror på fler investeringar, lägre ränta, högre BNP och fler jobb i Sverige vid ett medlemskap som ja-sidan jonglerar med bygger på abstrakta ekonomiska modeller. Medlemskapet antas ge en större stabilitet jämfört med EES-avtalet, som ständigt ändras, gradvis eroderas och vars ettåriga uppsägningstid skapar osäkerhet. Det säger alltså jasidan. Nu finns det tack och lov hederliga ekonomer - några av dem finns rent av på ja-sidan - som har granskat den här sortens kalkyler och som erkänner att motivet för att säga ja bara kan vara politiskt. Harry Flam, Nils Gottfries och Henrik Horn skriver i det nummer av Ekonomisk debatt som jag tror kommer ut i dag att man över huvud taget inte kan fästa något avseende vid Konsekvensutredningens beräkningar av tillväxteffekter av EU-medlemskapet. Deras kritik kan med exakt samma skärpa riktas mot t.ex. siffrorna om att det blir 1 % högre ränta vid ett utanförskap, som samtliga deltagare på ja-sidan har jonglerat med i debatten. Jag vill alltså fråga er på ja-sidan hur ni vill ha det. Är EU ett föränderligt, dynamiskt och spännande projekt, eller är det ett förutsägbart och stabilt projekt? För mig är det ganska klart att EU är Carl Bildts projekt snarare än Ingvar Carlssons och Mats Särskilt svårt har jag haft att förstå hur Socialdemokraterna ser på penning och finanspolitiken vid ett medlemskap. Riksbanksutredningen avvisades det borgerliga förslaget att lagfästa inflationsmålet som överordnat och Riksbankens mer oberoende ställning med motiveringen, att grunden för att skapa trovärdighet inte läggs genom formella lagregler utan i stället genom att bygga upp förtroende för den ekonomiska politiken och skapa en bred acceptans i samhället för betydelsen av en låg inflation. Men, Mats Hellström, regleringen av riksbankernas oberoende och av inflationsbekämpningens överhöghet är ju själva grundbulten i EU:s penningpolitiska samarbete. Om Sverige blir medlem måste vi ju rätta oss efter detta redan den 1 januari 1995. Det har inte med det tredje steget i valutasamarbetet att göra. Ni kommer alltså inte att kunna fullfölja er linje när det gäller synen på penningpolitiken och Riksbanken vid ett medlemskap. Den socialdemokratiska uppfattningen om finanspolitiken är lika oklar. Ingvar Carlsson talade på den socialdemokratiska partikongressen om att återupprätta keynesianismen på EU-nivå. Allan Larsson har talat mycket om att vi nu skall få se den svenska synen på finans och arbetsmarknadspolitik gå segrande fram i EU. 1993 talades det om ökade löneskillnader och flexibilitet på arbetsmarknaden, inte om en samordnad finans och arbetsmarknadspolitik. Ministerrådet vred förslagen ytterligare ett steg åt höger. Det är ingen slump att Carl Bildt och Helmut Kohl helhjärtat kan ansluta sig till de principer som vägleder EU:s syn på såväl finans som penningpolitik. Jag förstår inte riktigt den socialdemokratiska optimismen på denna punkt. Medlemskapet betyder för jordbruket och teko en återgång till den gamla regleringspolitiken. Ja-sidan försäkrar att det handlar om tillfälliga reträtter. Jag påminns litet grand om linje 2 i kärnkraftsomröstningen. Det är tydligen fråga om att avveckla spannmåls och fläskbergen med förnuft. Tror verkligen ja-sidan att det är lättare att besegra franska bönder och portugisiska skjortfabrikanter än vad det var att besegra kärnkraftslobbyn här i Sverige? Vi har blivit anklagade på nej-sidan för att vi saknar både alternativa förslag och förståelse för ekonomisk realism. Också där påminner argumenten om kärnkraftsdebatten. Men jag tror inte att vi på nejsidan kommer att underskatta plånboksfrågornas, ekonomins, genomslagskraft den här gången. Efter att ha varit ute på ganska många möten i EU-frågan anser jag att förståelsen på nej-sidan för att det kommer att krävas en mycket kärv budgetsanering, oavsett hur det går den 13 november, är god. Herr talman! I boken Hallänning Svensk Europé hänvisar Carl Bildt till Churchill, som brukade tala om Europa som både civilisationens och den kristna trons och etikens vagga. I dag talade Carl Bildt om utanförskapet och Sverige som en del av en restpost bland randstaterna. Det var den sortens Europakaxighet som min generation reagerade så starkt emot. Vi läste Görans Palms orättvisa betraktelse och förfärades över det västerländska storhetsvansinnet och kolonialismens illdåd. Vi slog för långt över åt andra hållet och trodde att mycket som det svenska etablissemanget sade om diktaturerna i öst var lögn. Där hade vi fel. Men jag är också stolt över mycket av vad min vänstergeneration tyckte och ville. Vi trodde på rättvisan och solidariteten. Jag tror vi bidrog till den aktiva svenska neutralitetspolitiken och till att göra Sverige känt i tredje världens länder. När ni reser i dag i Vietnam, Sydafrika eller Nicaragua märker ni att Sverige har ett gott rykte som en självständig nation som inte står på de rika ländernas sida. Herr talman! Svenska folket skall rösta den 13 november. Om det blir ett ja, kommer vi vänsterpartister att rösta ja här i riksdagen. Jag räknar med att ni som vill ha ett ja kommer att rösta nej om svenska folket säger nej den 13 november. Jag vill sluta med att fråga Mats Hellström följande. För att skapa klarhet läggs väl propositionen fram även vid ett nej? Då skall vi väl här i riksdagen rösta nej till EU-propositionen? Det finns en osäkerhet hos svenska folket om ja-sidan verkligen kommer att rätta sig efter ett nej om svenska folket i god demokratisk ordning röstar nej. Jag har ganska gott hopp om att svenska folket kommer att vara så klokt att man röstar nej.

Herr talman! Det är fascinerande att sitta och lyssna på herrarna som har talat för ett ja till medlemskap. Jag undrar ibland var jag befinner mig när jag hör Carl Bildt tala om att vi måste finnas med i Europa. Jag har alltid uppfattat att jag lever och bor i Europa, och jag är stolt över det. Frågan i avtalet är vilket inflytande vi kommer att ha över den politik vi skall föra här hemma och det internationella inflytande som vi kommer att få i framtiden. Olof Johansson talar om att vi behöver mer samarbete. Ja visst behöver vi det. Men då skall vi inte låsa in oss och bara samarbeta med några få länder. Bengt Westerberg talar om freden och miljön, men han har helt andra utgångsvyer än vad jag har när jag talar om fred och miljö. Det finns för mig och mitt parti tre tunga skäl till att rösta nej till medlemskap i den europeiska unionen och det framförhandlade avtalet. Det är avtalet vi skall rösta om, dvs. demokratin, miljön och det internationella samarbetet. Demokrati bygger på att människor kan vara aktiva och har möjlighet att påverka. Vi har i Sverige haft den s.k. folkrörelsedemokratin. Det är den modell som har byggt på att våra folkrörelser och medlemmarna har haft möjlighet att påverka bl.a. genom att i en mängd frågor vara remissinstanser. Detta har inneburit att man i ett tidigt stadium har kommit in i beslutsprocessen och kunnat komma med synpunkter och påverka. I den pågående EU-debatten har frågan vänts. När avtalet var färdigförhandlat gavs det möjligheter för remissinstanser att ha synpunkter. Det var synpunkter som då inte kunde beaktas eftersom avtalet redan var påskrivet. Detta tycker jag med all tydlighet visar på problemet med demokratin vid ett medlemskap. Det förväntas inte längre att det skall finnas aktiva samhällsmedborgare. Den lilla grupp som är med och styr inom EU har redan bestämt sig innan folket ges möjlighet att påverka. På samma sätt gäller detta beslutsprocessen inom miljöområdet. Miljöbesluten inom EU är litet av en katastrof. Framför allt är det EU:s inre marknad och struktur som leder till ökad miljöbelastning. Men det är inte det enda problemet med miljön inom EU. Jordbrukspolitiken kan ur miljösynvinkel närmast betraktas som en katastrof. Den jordbrukspolitiken tvingas nu Sverige att anamma. På kemikalieområdet går det att se en stor mängd diffusa utsläpp av diverse slag, bl.a. på varusidan. Sverige har inte fått ett enda permanent undantag i avtalet för de bättre regler som finns här. Det är kanske just det avtal som svenska folket skall rösta om som vi bör föra betydligt mer debatt kring. Och det var precis det som Per Gahrton tog upp. Men Bengt Westerberg påpekade att Per Gahrton gick in på detaljer. Men ett avtal är alltid fyllt av detaljer, och det är dessa man naturligtvis skall ta ställning till när man skall rösta. Den tredje viktiga frågan är den internationella solidariteten. På den punkten känner jag en extra stor oro över att Sveriges röst kommer att försvinna i de internationella organen. I avtalet står det nämligen att vi skall ha en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Men Sverige har inte begärt några undantag från den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, som på sikt också skulle kunna leda till en gemensam försvarspolitik. I bl.a. Dinkelspiels tal står att läsa: Vi inser att det gemensamma målet är en gemensam utrikes och säkerhetspolitik som på sikt kan leda till ett gemensamt försvar. Vi tänker inte motsätta oss detta. Men därmed har ju Sverige lovat att följa det som står i Maastrichtavtalet. Under Artikel J står att läsa att man skall samordna sin utrikespolitik så att den nationella politiken är i överensstämmelse med de gemensamma ståndpunkterna. I internationella forum och på internationella konferenser skall man hävda den gemensamma ståndpunkten. Därmed försvinner Sveriges möjligheter att i t.ex. FN ha en egen politisk åsikt. Naturligtvis kommer detta att drabba tredje världen. Herr talman! När riksdagens öppnade gladdes vi kvinnor åt att vi hade fått ökat inflytande i riksdagen. Vi hade ökat antalet kvinnor, och vi var stolta över att vi i Sverige var bäst i världen när det gäller kvinnorepresentationen. Men vi var inte bara ute efter att vara många kvinnor, utan vi var också ute efter att få ökat inflytande och makt. Det känns därför extra upprörande att man nu försöker flytta makten från riksdagen till regeringen och EU. Den lagstiftande makten kommer inte längre att vara hos oss folkvalda i Sveriges riksdag. Det var därför en grundlagsändring klubbades igenom i våras, en grundlagsändring som innebär att EU:s lagar står över Sveriges lagar, om svenska folket mot förmodan skulle rösta ja till avtalet och därmed medlemskapet i den europeiska unionen. Då kommer vi att få ca 80 000 sidor ny lagtext som skall gälla, detta utan att vare sig riksdagen eller den svenska folkrörelsen haft möjlighet att påverka innehållet i lagarna. För att riksdagen över huvud taget skall få insyn i besluten står det i propositionen att man måste upprätta ett EU-utskott. Dit skall EU:s representanter vara skyldiga att rapportera vad som är på gång. Kanske var det inte så konstigt att det var betydligt lättare att få in fler kvinnor i riksdagen den här valomgången; makten skall ju ändå inte ligga här längre. Kvotering är inte heller något som EU värnar om i sin jämställdhetspolitik. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att svenska folket behöver en tydlig bild av vad EU avtalet innehåller. Det är ju det man skall rösta om. Hur blir det med EU-avgiften? Vem skall betala den? Summan 20 miljarder kronor är stor i en ekonomi som Sveriges, som den ser ut i dag. Om man dessutom läser regeringens egna konsekvensutredningar vad gäller ekonomin, finner man i bilaga 6 att 20 miljarder kronor endast utgör en del av kostnaden. Man räknar dessutom med en skatteanpassning på 20-30 miljarder kronor ytterligare. Apropå vinsten sägs det att de vinster som Sverige gör med ett medlemskap görs redan med hjälp av EES-avtalet. Påståenden om att EES-avtalet skulle vara en så stor katastrof stämmer inte med de ekonomiska utredningar som regeringen själv gjort. Jag förväntar mig att vi från Socialdemokraterna får litet mer svar på varifrån avgiften skall tas. Vad gäller alliansfriheten kan jag inte förstå hur man i avtal kan skriva in att man skall vara alliansfri i en union som skall ha gemensam utrikes och säkerhetspolitik, gemensam ekonomisk politik, gemensamt medborgarskap och gemensamma yttre gränser. Jag har talat med många människor om detta. Framför allt de som inte är svenskar har mycket svårt att förstå hur man kan mena att Sverige skulle kunna förhålla sig alliansfritt. Frågan om drogpolitiken kräver också sitt svar. I Sverige har vi en aktiv kamp mot narkotikan för att bekämpa den. Men hur skall vi klara att ha en aktiv drogpolitik i Sverige om Sverige skall ha öppna gränser? Vi får inte längre någon möjlighet att stoppa flödet vid gränsen. Det är klart att det finns skillnader mellan ett medlemskap och ett icke-medlemskap, framför allt när det gäller våra möjligheter att fatta våra egna beslut, att ha en egen ekonomisk politik och att ha en aktiv internationell politik.

Herr talman! Under en valrörelse hör det till att man söker det som skiljer och inte det som förenar. Det är demokratins väsen att vi sedan naturligtvis debatterar om det som vi har olika åsikter om. Jag tror emellertid att det också i en EU-debatt kunde vara rimligt att något söka det som förenar och som vi har gemensam uppfattning om. Medlemskap eller inte medlemskap handlar ju inte om, som Bengt Westerberg uttryckte det, himmel eller helvete. När man lyssnar till Marianne Samuelsson får man hela tiden höra att det handlar om en katastrof om det blir ett medlemskap för Sveriges del. Jag tror att när det i debatten jagas fram den typen av stämningar är inte debatten sann; man försöker ju nästan påstå att den ena sidan har monopol på all klarsyn och allt förnuft samt på en framtid i välfärd. Herr talman! Precis som det sagts tidigare har Europaidén sina rötter i den verklighet som fanns efter två fasansfulla världskrig. Vi får inte glömma det allt för snabbt. Absolut ingenting tedde sig mer självklart för de tre kristdemokraterna, fransmannen Robert Schumann, tysken Konrad Adenauer och italienaren Alcide de Gasperi, än att efter världskrigen fundera över vad de samfällt skulle kunna göra för att undanröja riskerna för ett nytt krig. Det hade väl varit brottsligt om inte kungstanken efter två världskrig hade varit hur man skulle främja freden för att bevara den. Eller hur? Den ledande tanken efter kriget var naturligtvis vad man kunde göra för att värna freden, vad man kunde göra för att förvalta fred och frihet, för att dika ur de träskmarker i vilka misstänksamhet och våld, hat och vanvett jäser - fattas bara annat. Kristdemokrater nere på den europeiska kontinenten har gång på gång till mig uttalat en viss besvikelse över att vi i Norden inte riktigt anammar själva EU idén, samförstånds och fredsidén. Vi vet att Europas historia är full av gränskonflikter. En historisk atlas kan entydigt visa oss hur gränser förskjutits efter krig, hur gränsbommar skapat främlingsskap och hur maktgalna furstar sått misstänksamhet och revanschlusta runt mer eller mindre artificiella nationsgränser. Vi vet från en mängd skilda områden att kontakter, umgänge, möjlighet att mötas och leva tillsammans är den bästa förutsättningen för att främja respekt och förståelse människor emellan. Det var ju därför inte ett uns egendomligt att Europafäderna ville föra människor närmare varandra genom att lyfta gränsbommar och sudda ut gränser. Ett annat påstående som vi säkert från både ja och nej-sidan också kan enas om är att människovärdet är universellt. Varje individ är unik och har ett och samma värde. Uttryckt med andra ord: det existerar inga geografiska eller nationella gränser, inga avstånd, inga språkliga barriärer som kan gradera eller relativisera människovärdet. Det är således helt omöjligt att göra gällande att vi inte skulle se samma människovärde i belgaren eller italienaren som i vår egen granne. Detsamma gäller givetvis vår relation till tanzaniern och innevånaren i Dhaka. Därmed har jag givetvis inte sagt att alla sammanhang, alla sammanslutningar, unioner och föreningar är något som man bör finnas med i. Men jag vill ha understruket att vårt ansvar för medmänniskor inte är nationellt begränsat, att vi inte har rätt att placera oss på åskådarläktarna när vi kan vara med och påverka. Låt oss då fråga oss: Ger ett medlemskap i EU oss större chans att bry oss om medmänniskor på ett positivt sätt än vad ett utanförskap ger? Har vi något som vi tror är värt att förmedla till människor nere på den europeiska kontinenten? Om så är fallet, förmedlar vi detta bättre genom att vara medlemmar i EU än att stå utanför? Finns det rent utav något i EU som vi borde kunna tillägna oss, lära oss, ta till oss? Det vore ju förfärligt om inte också den frågan ställdes. Kan det rent av vara så att vi svenskar kan få stöd och styrka från folk nere på kontinenten när det gäller människosynen, när det gäller värderingar. Måste vi alltid se folken på kontinenten som en grupp folk som skall beröva oss, ta ifrån oss någonting - de kan kanske ge oss någonting. Om så är fallet, sker detta bäst och mest genom ett medlemskap eller via ett samarbete över EU-gränsen. Hur kan vi vara med och påverka i Europa och globalt? Detta tycker jag är en av de viktigaste frågorna. Jag tycker inte att frågan 1994 hur vi mest kan tänka på oss själva och isolera oss är särskilt rimlig. Kan vi månne bättre som medlemmar i EU verka för frihandel än vad vi kan utanför? En sak är ju ovedersäglig, att när EU sänker sina tullmurar så betyder det mer för de fattiga länderna än om en liten nation som Sverige ensamt gör det. Men hur går det med vår rätt att bestämma över oss själva? Det är den vanliga frågan, och det har människor frågat ända sedan stamhövdingarna skulle slå ihop sina påsar, sedan landskapsrikena skulle förenas, sedan kommuner i Sverige slogs samman. Risken finns alltid att byråkrater och politiker försöker att samla makt på sig. Samtidigt vet vi att många frågor kräver gemensamma europeiska och internationella lösningar. De gäller de stora miljöfrågorna, flyktingfrågorna, arbetslösheten, biståndet till u-länderna osv. Det blir alltså nödvändigt att fatta beslut på olika nivåer. Men vi måste ha en bra princip för att se till att besluten fattas på rätt nivå. Och det har vi. Det är subsidiaritetsprincipen. Det betyder att varje beslut skall fattas på den nivå som är så nära dem som berörs av besluten som möjligt. Och ofta kan individer eller små naturliga gemenskaper eller kommuner vara de som skall fatta besluten, men de saknar resurser. Därför behövs stöd, eller subsidier, i någon form. Stödet kan vara pengar, lagstiftning, råd, minoritetsskydd och mycket annat. Herr talman! Jag är övertygad om att vi inom EU kommer att finna att en del frågor kommer att beslutas i större kretsar, på högre nivå än vad vi är vana vid. Samtidigt kommer andra beslut att komma närmare kommuner, arbetsplatser, familjer och individer. Låt mig erinra om en del frågor som regering, riksdag, landsting, kommuner och arbetsmarknadens parter kommer att besluta om i Sverige. Och det gäller oavsett om Sverige blir EU-medlem eller behåller EES-avtalet. Vård och omsorg, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg bestämmer vi själva över. Det ingår varken i EES-avtalet eller i EU-medlemskapet. Så de viktigaste frågorna finns fortfarande inom landets gränser. Den socialdemokratiska regeringen är enligt mitt sätt att se farligare för vårdnadsbidraget, friskolorna, skolpengen och valfriheten inom vården än vad ministerrådet i Bryssel är. Hur stor pension, hur stor sjukpenning, hur stort barnbidrag och hur hög arbetslöshetsersättning vi skall ha avgör vi själva. Men EU har regler som skyddar dem som flyttar mellan länderna. Vi bestämmer själva över hur skolan skall se ut, hur många år man skall gå i skolan, vilket innehåll utbildningen skall ha. Vi bestämmer regler för studiebidrag och studiemedel. Och huvuddelen av arbetsmarknadspolitiken bestämmer vi själva över. EU utarbetar gemensamma förslag för att minska arbetslösheten. Men vi själva beslutar om åtgärderna i Sverige. Alla direkta skatter - inkomstskatt, kapitalskatt, fastighetsskatt och liknande - bestämmer vi svenskar själva över. Det har inte med EU att göra. Också det svenska försvaret bestämmer vi över, även om vi blir medlemmar i EU. Vi avgör om vi vill bli med i ett kommande försvarssamarbete. Allemansrätten har inte heller med EU att göra. Vi bestämmer själva om alkoholkonsumtionen skall minska i Sverige. Vi behåller Systembolaget, men de statliga alkoholmonopolen för tillverkning och import/export försvinner. Under senare år har den s.k. marknaden debatterats flitigt i Sverige. Mer eller mindre preciserat har kritik riktats mot marknaden och missförhållanden har påtalats. Den som pläderat för att marknaden skall tuktas - förstås utan att tala om hur - har i regel plockat pluspoäng. Det har exempelvis sagts att man borde hitta någon tröghet som gör att kapitalet inte så lätt flyger över nationsgränsen. Detta eteriska önskemål tyder just på att vår lilla svenska ekonomi lätt blir en kastboll i det internationella kapitalets stora nävar. Därför är det svårt att förstå att en del av dem som vill tukta kapitalet är så ängsliga för den styrka och stadga som ett EU-medlemskap ger. Herr talman! Jag tycker att det är en absolut självklarhet att vi skall respektera varandras åsikter i EU-debatten. Vi vet att skiljelinjen mellan ja och nej går genom de flesta politiska partier. Det tillhör demokratisk mognad att sakligt debattera och ärligt respektera åsikter. Men det måste vi väl alla vara överens om, att Europa i dag är ett helt annat än när EU-fäderna började grubbla över kontinentens framtid. Men för den skull hade de rätt när de satsade på fred och frihet.

Herr talman! Vi har skäl att glädja oss å det finska folkets vägnar. Vi har också skäl att glädjas med den europeiska unionen. Ett finskt medlemskap i EU betyder en starkare nordisk profil där Danmark hittills har kallat sig bryggan till Norden. Skulle också Norge och Sverige bli medlemmar kommer den nordiska modellen på många sätt att åberopas inom EU när det gäller framtidslösningar. På många håll inom EU har man stora förväntningar på oss i Norden att vi skall bidra med uppslag och initiativ för att man skall kunna ge sig i kast med de stora framtidsfrågorna, sysselsättning, arbetsmarknad, Europas miljö och medborgarnas delaktighet. Förra veckan hade vi en stor och viktig EU-debatt här i kammaren. Vi som är anhängare av medlemskap ställde då frågor till nej-sägarna. Vilken politik skall föras om vi blir stående utanför den 14 november? Vi fick inte många svar då. Och de svar som vi fick har ju förlorat mycket av sin aktualitet bara under den vecka som har gått. Det finns i dag inget nordiskt alternativ till EU när nu Finland blir medlem och tillsammans med Danmark vill verka för det nordiska inom EU. EES avtalet, som nej-sidan stöder sig på, urholkas alltmer för varje land som lämnar EFTA.

Nej-sidan har hävdat att Sverige skulle bli en delstat som skulle förlora sin självständighet som nation. Vilket folk i Europa är det som kanske mer än andra har slagit och slår vakt om sin självständighet, t.o.m. under två krig? Finns det någon som verkligen på allvar vågar påstå att Finlands folk med öppna ögon skulle rösta bort sin självständighet? Den allmänpolitiska debatten under dessa tre dagar kommer att handla om hur vi skall klara jobben och möta hoten mot den svenska välfärdsstaten. Vad är det som gör nej-sägarna så rädda för att samarbeta med andra för att klara sysselsättningen i en värld där de ekonomiska krafterna är så starkt internationellt sammanflätade? Ensam är inte stark i denna värld. Spanien har försökt att komma till rätta med sin arbetslöshet för sig, Belgien sin för sig och Frankrike sin för sig. Ingen har lyckats. Varför skulle det vara lättare för oss att lösa arbetslöshetens problem på egen hand? Vi vet alla hur Frankrike misslyckades i början av 1980-talet, och man lärde sig av den läxan. Men skulle Sverige, som är ett betydligt mindre land, vara bättre än Frankrike på detta? Under trycket av lågkonjunkturen har insikten kommit i EU att också arbetslösheten måste bekämpas med en gemensam politik. Nu står sysselsättningen på den gemensamma dagordningen. Sysselsättningen, Johan Lönnroth, är inte underordnad inflationsbekämpningen i Maastrichtavtalet. De behandlas likvärdigt där, och det tror jag att Johan Lönnroth vet. Vitboken är det första steget. Man vill satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling. Det gäller också transporter, telekommunikationer och mycket annat som skapar jobb. EU har bara under de senaste åren satsat 58 Fram till 1998 kommer man att gå vidare med 135 miljarder. Det handlar då om viktiga och konkreta saker som vi också brukar diskutera här i vår kammare. Det handlar om miljarder för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män, att integrera ungdomar på arbetsmarknaden, om vidareutbildning för dem som riskerar att fastna i arbetslöshet i gamla industrier, en ökad satsning på vidareutbildning och kompetensutveckling. Det är också ett svar på våra socialdemokratiska vänners krav i Europaparlamentet. Sverige kommer att få ta del av strukturfonderna om Sverige blir medlem. De europeiska socialdemokraternas parti har utarbetat ett program om arbete i Europa under Allan Larssons ledning - han kommer att tala om det senare. Det är det första steget in i en gemensam politik för att skapa sysselsättning. Varför skall inte Sverige delta i det samarbete som byggs upp för att skapa jobb? Samarbete över gränserna för att skapa nya jobb är emellertid inte nog. Det är också ett måste för dem som har jobb. Om det inte fattas beslut som motverkar social dumpning, konkurrens mellan nationerna på det området, ställs länder och människor mot varandra. Länder med dålig arbetsrätt gynnas, andra missgynnas, företag flyttar ut - i det ökända Skottland - till länder där arbetsvillkoren är sämre och företagen tjänar mer. EU-samarbetet handlar också om att motverka social dumpning. Det är vad det sociala protokollet handlar om. Jag undrar hur ett parti som kallar sig ett vänsterparti kan säga nej till det sociala protokollet och i stället i realiteten bejaka en okontrollerad marknad, där risken är stor att trygghet och hälsa i arbetslivet motverkas? Koncernfackliga avtal är viktiga för Europafacket. Kampen för sådana har nu pågått i 25 år. Nu har ministerrådet fattat ett beslut om koncernfackliga avtal. Det är en stor framgång för det fackliga samarbetet i Europa. Representanter för företagen skall sätta sig ner med facket och förhandla om koncernavtal. Varför skall vi säga nej till samarbete över gränserna som ger resultat för löntagarna? På vilket sätt hade det varit bättre om varje enskild nation inom EU hade försökt driva frågan om koncernfackliga avtal mot de multinationella företagen? Vi har en lång väg tillbaka till full sysselsättning. EU-medlemskap löser inte automatiskt Sveriges problem, men ett medlemskap förbättrar möjligheterna att skapa jobb. Det ger oss chansen att gemensamt med våra grannländer skapa tryggare och bättre samhällen. Samarbetet inom EU är naturligtvis inte alls okontroversiellt. Det är ofta alldeles för trögt, rätt så segt. EU är inte någon perfekt beslutsapparat, tvärtom. Min kritik av EU är ofta att allt tar för lång tid, det är litet segt och trögt. Man måste fråga sig varför det är så. Jo, det är baksidan, allt det negativa. Det positiva är att EG är ett samarbetssystem där man inte kör över nationer, där inte stormakterna vältrar över de små, utan där varje land, varje gruppering skall ha med sin bit. Det är egentligen likt svensk kommunalpolitik. Det finns någonting gott i detta. Det är ett samarbete mellan länderna. Varför skulle vi ställa oss utanför? Tror vi verkligen att vi ensamma är starkare i en internationell situation där så gott som alla andra omkring oss bedömer att samarbete är viktigt, också om det kan ta tid? Vi har i Sverige Västeuropas högsta ränta. Om vi fick ner räntan på en genomsnittlig europeisk nivå, skulle budgetunderskottet här minska med 30 à 40 miljoner kronor. Frågan till nej-sägarna, inte minst till Johan Lönnroth som hänvisar till att man bör ta en diskussion om studier som handlar om analyser, är: Vad är det för politik som ni vill föra för att kompensera det faktum att Sverige får leva med en permanent högre ränta i ett utanförskap? Den frågan måste ni svara på. Om så gott som alla andra samarbetar kring valutapolitik, hjälper varandra genom riksbankerna när det blir spekulation, är det självklart att tendensen blir att vi får en högre ränta, att vi permanent kommer att få leva med högre kostnader, om inte någon mycket speciell politik genomförs. Vad är det för politik? Johan Lönnroth måste rimligen upp till bevis efter sitt inlägg. Österrikes exempel är intressant när det gäller frågan hur företagen reagerar på ett EU-medlemskap. Förra året föll investeringarna med ungefär 18 % i Österrike. Allt pekade på att den nedåtgående trenden skulle fortsätta. Med Österrikes ja till ett fullt medlemskap i EU och den samlade ekonomiska återhämtningen har lett till en kraftig vändning. I stället för ett förutsett investeringsfall på 3 % ökar nu investeringarna med 5 %. Det är till stor del en effekt av att det österrikiska folket har sagt ett klart ja till ett medlemskap. Säger vi nej till att Sverige skall få påverka, kommer inte svenska företag och intresseorganisationer att vara overksamma och hoppas att det ändå fattas bra beslut i Bryssel. De kommer att åka dit för att påverka och få gehör för sina idéer. LRF och Stockholms stad har redan kontor i Bryssel, bilindustrin likaså. Politiken däremot, som alltid varit ett redskap för de missgynnade i samhället, kommer att stanna inom Sveriges gränser vid ett nej. Men det behövs en politisk motkraft till företag och kapital som rör sig oberoende av nationsgränser. I politiken görs orättvisor synliga. Därför är det så viktigt att den finns med också på en europeisk nivå. På vilket sätt får de missgynnade grupperna det bättre av att inte finnas representerade på en EU-nivå? På vilket sätt gynnas Sverige av att inte ha en politisk motkraft på europeisk nivå? Nej-sidan talar om både Sverige och EU som något statiskt. Men världen förändras snabbt också i EU. Den snabba förändringen märkte människorna i Dresden, Leipzig, Magdeburg när muren föll. Då förvandlades inte bara östra Tyskland, utan också EG ändrade karaktär. När människorna i Finland har bestämt sig förändrar det villkoren i Finland, men det förändrar också EU. Unionen får en 130 mil lång gräns till Ryssland. Om något decennium är det troligt att polacker, tjecker, slovaker och ungrare ingår som medlemmar i unionen. Om Sverige och Finland blir medlemmar och kan driva på, kan det också gälla människorna i de baltiska staterna. Vad vi med säkerhet kan säga är att EU kommer att vara någonting annat än vad det är i dag. Det som förändras kan också påverkas. Vårt val gäller om vi vill vara med och förändra eller om vi vill ställa oss utanför. Att vara utanför betyder ingalunda att vi inte kommer att förändras, utan att vi låter andra bestämma villkoren för förändringen. Många människor tänker ju att EU bara betyder förändringar och frågar sig: Kan vi inte i stället fortsätta att ha det som vi hitintills har haft det? Men sanningen är ju att det inte blir som förr. Vi har förlorat 400 000 jobb i Sverige på fem år. Många av dessa jobb kommer inte tillbaka trots att tiderna blir bättre. För att vi skall återvinna full sysselsättning måste det skapas också helt nya jobb. Slutsatsen blir: Att inte delta i förändringen betyder inte att det blir som förr utan att fler blir arbetslösa. Till sist kan välfärdssamhället förtvina. Till dem som tvekar om de skall rösta ja till medlemskap i EU därför att det innebär förändring säger jag: I själva förändringen ligger din chans att vara med och skapa ett samhälle som du känner igen, ett samhälle där alla har jobb, de sjuka får vård, miljön räddas och där det finns en rimlig grad av ekonomisk rättvisa. Herr talman! Avslutningsvis vill jag med anledning av den debatt som har förts om att följa folkomröstningsresultatet säga följande. Det beslut som det svenska folket fattar den 13 november kommer att gälla för överskådlig tid. Den proposition som nu ligger på riksdagens bord kommer att bli föremål för omröstning i utskott. Den kommer att bli föremål för omröstning här i kammaren. Vi socialdemokrater har utfäst oss, senast vid vår partikongress, att fullt ut följa folkomröstningens resultat här i riksdagen. Vid övervikt av ja över nej röstar vi ja i riksdagen. Vid övervikt av nej över ja röstar vi nej. Jag utgår från att övriga partier - Vänsterpartiet har gjort det - är beredda att göra motsvarande deklarationer.

Herr talman! Marianne Samulesson sade att det är viktigt att man målar en tydlig bild av den europeiska unionen. Jag är gärna med på det. Men då bör också kravet ställas att måla en tydlig bild av det som är alternativet till medlemskapet, dvs. utanförskapet. Där tvingas jag konstatera att både Marianne Samuelsson och Johan Lönnroth är mycket försiktiga, gränsande till alldeles ovilliga, att diskutera vad de faktiskt vill själva. Det intrycket förstärks när jag tar del av de motioner som Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu har väckt med anledning av den förra regeringens proposition. I Vänsterpartiets motion står inte ett enda ord om vad man vill själv. I Miljöpartiets motion står några få ord om vad man vill själv. Där finns också EES-avtalet med. Man konstaterar mycket riktigt att detta EES-avtal, som man förordar för Sverige, är ett avtal som innebär att vi förlorar självbestämmanderätten på viktiga områden. EU reglerna skall ju gälla också i EES-länderna. Skillnaden är bara det att vi inte är med och fattar besluten. Man räknar upp en lång rad olika saker där vi kommer att få underkasta oss utanförskapsalternativet. Så säger man att vi därför skall genomföra en seriös omförhandling av EES Samuelsson är: Om detta misslyckas, om ni inte får till stånd omförhandlingen av ert alternativ, vilka slutsatser drar ni då? Är ni då beredda att acceptera att det bara är medlemskapet som ger inflytande, eller kommer ni då att vilja riva upp EES-avtalet? Vi kräver en klar bild av utanförskapets konsekvenser. Det har ni en skyldighet att ge. Så till det andra huvudargumentet. Det första är, menar jag, inflytandet - detta att vi måste vara med och fatta de beslut som rör regler, lagar och förordningar som gäller i Sverige. De gäller ju alldeles oavsett om det är EU eller EES. Det är inflytandet som gör skillnaden. Det andra huvudargumentet alltså är enligt min mening freden. Johan Lönnroth ironiserade litet över att jag i något sammanhang åberopat Winston Churchill, dvs. den generation efter två förödande världskrig som i slutet av 40-talet och i början av 50 talet sade: Aldrig mera krig. Bara samverkan kan rädda oss från detta barbari. Och så räckte tyskar och fransmän varandra handen över gravfälten i Verdun. Winston Churchill fick så småningom finna sig i att även Storbritannien fick överge imperiet och gå in för den europeiska samverkan. Detta är historia, men det är också en levande realitet i dag. För mig är brutaliteten i Bosnien ett långt större europeiskt problem än byråkratin i Bryssel. Kan litet mer av byråkrati i Bryssel ge oss litet mindre av brutalitet i Bosnien, är jag väl beredd att köpa och försvara den byråkratin. Våldet, oförsonligheten och hatet har nämligen inte försvunnit från vårt Europa. Därför måste vi fortsätta att räcka varandra handen och bygga den samverkan utan vilken vi aldrig kan vara säkra på att vi kan hålla brutaliteten borta. Detta gör vi i Europa, och det är ett mönster för världen. Det står inte emot världen. Res runt i världen i dag och se hur man i Latinamerika, Sydostasien och Södra Afrika nu bygger en regional samverkan efter detta mönster! Lyssna på debatten i Mellersta Östern, där man säger: Nu har vi äntligen lyckats få freden. Nu räcker vi varandra handen. En dag kanske vi i Mellersta Östern kan bygga en union efter den eropeiska modellen, för då kan vi i Mellersta Östern få den fred som har blivit möjlig i Europa. Att förkasta samarbete och unionssträvanden är inte bara att förringa fredsmöjligheterna i Europa utan också att beröva världen en fredsmodell som världen faktiskt behöver.

Herr talman! Jag noterar att Mats Hellström, i varje fall inte hittills, velat besvara mina frågor angående den socialdemokratiska attacken på med EU likvärdiga konkurrensförhållanden för svenskt jordbruk. Men det kommer kanske ett besked senare. Under tiden kan jag tala om att Vänsterpartiet på den här punkten, trots sin nej-attityd i Europafrågorna har en betydligt mera nyanserad syn på verkligheten. Staten skall inte skära i de delfinansierade programmen, heter det i ett avsnitt av Vänsterpartiets motion med anledning av EU-propositionen: "Norrland och övriga skogsbygder drabbas, om miljöersättningar/LFA minskar. Även de miljömässigt bästa lantbruken i alla regioner drabbas generellt. Dessa stöd får inte minska om vi menar allvar med vår regionalpolitik och strävan efter ett mer ekologiskt lantbruk." Jag har försökt granska också Miljöpartiets funderingar på detta område. Men där är klarheten betydligt mindre. Något ställningstagande i fråga om delfinansieringens omfattning går det inte att få fram. Men det kanske vi kan få fram här i debatten via Jag tar gärna upp några av de frågor som har diskuterats här och går vidare genom att utveckla miljöområdet. Det påstås ofta från anhängare av att Sverige inte blir medlem i EU att miljön offras på EU anpassningens altare. Det finns skäl att reda ut vad som är korrekt och inte korrekt i de påståendena. När vi förhandlade om avtalet klargjorde vi att högsta tillämpade ambitionsnivå skulle gälla. Det blev också resultatet i förhandlingarna, med ett enda undantag - som kan hanteras på hemmaplan. Det gäller då de svenska bilavgasreglerna. Jag förutsätter att regeringen kommer att hantera den saken. När det gäller den högsta tillämpade ambitionsnivån är det hela ömsesidigt. När EU ligger högre, höjer vi. Det har vi accepterat. Och när vi ligger högre, behöver vi inte sänka. Därefter följer genomgången av tekniskt ganska komplicerade områden - t.ex. kemikaliehanteringens område, där vi har fått en övergångstid på fyra år. Det är i och för sig formellt korrekt att det inte ligger någon permanent förpliktelse för EU i detta, utan detta förutsätter naturligtvis inflytande och möjligheter. Det är ju därför som vi mycket klart har hänvisat till de högre ambitionsnivåer som EU självt redovisat i samband med sitt femte miljöhandlingsprogram och dessutom hänvisningar till klimatomständigheter som kan innebära att man också i fortsättningen tillåts ha olika regler, bl.a. beroende på olika klimat. En annan sak som är svår att utreda på kort tid är miljögarantin. Det är självklart att det inte är en garanti i ordets egentliga mening, utan det är en prövningsmöjlighet i EU-domstolen. Så långt har nejsidan rätt. Men det innebär inte att man för den skull omedelbart skall slänga yxan i sjön. Vi har från svensk sida ställt upp och bidragit med vår sakkunskap, speciellt när det gäller PCB-förbudet. Den frågan är, som bekant, inte avgjord. Avslutningsvis: Våra stora problem på miljöområdet är de dumheter som vi själva på hemmaplan hittar på: Öresundsbrobeslut, ovilja att respektera kärnkraftsomröstningen, Dennispaket m.m. Men där skall vi inte skylla på EU.

Herr talman! Några kommentarer till det som Johan Lönnroth påstod att EU bygger upp högre murar mot omvärlden. Det är naturligtvis inte avsikten att EU skall bygga upp högre murar. I den mån det händer något i förhållande till omvärlden är det snarare att murarna minskas för att så småningom försvinna. Teko kan tas som ett intressant exempel. Det är riktigt att det svenska medlemskapet gör att vi inte kan ha kvar ett system med slopade importkvoter, utan dem får vi återinföra - visserligen så att importen kan fortsätta i samma utsträckning som nu, men ändå. Det är naturligtvis ett steg tillbaka. Men i GATT överenskommelsen ligger att de här murarna kommer att försvinna i slutet av det här årtiondet gentemot Östeuropa och i början av nästa sekel gentemot resten av världen. Det är ett steg framåt, och det innebär minskade murar - inte ökade murar. Det är intressant att Johan Lönnroth just nu diskuterar EU på den punkten. EU:s politik påminner ju mycket om det som var Vänsterpartiets politik - åtminstone för några år sedan, då vi i Sverige fattade beslut om att ta bort importrestriktionerna. Då gick Vänsterpartiet, jag tror som enda parti här i riksdagen, emot detta. Nu har man plötsligt anslutit sig och sagt att det här är ett fel med EU. Jag tycker inte att det argumentet bär särskilt långt. Marianne Samuelsson fortsätter att upprepa att den lagstiftande makten inte längre kommer att finnas i Sverige om vi väljer att bli medlem i EU. Kan Marianne Samuelsson verkligen på fullt allvar mena att de olika EU-medlemsländernas parlament inte längre spelar någon som helst roll, att det danska Folketinget inte längre ägnar sig åt lagstiftningsarbete? Det är ett fullständigt groteskt påstående, tycker jag. Jag tror inte att några parlamentariker ute i Europa skulle vara beredda att instämma i att de inte längre spelar någon roll. Marianne Samuelsson påstår i praktiken att det tyska förbundsdagsvalet häromdagen inte var ett riktigt val, att det skulle vara ett betydelselöst val som inte spelar någon som helst roll. Det är naturligtvis en helt orimlig ståndpunkt som hon förfäktar. Marianne Samuelsson nämnde också utrikespolitiken och påstod att Sverige inte skulle kunna inta en viss ståndpunkt i Förenta nationerna. Det är inte sant att det är så. På det utrikespolitiska området gäller enhällighet. Länderna är skyldiga att diskutera och att försöka nå fram till enhälliga ståndpunkter. Det är naturligtvis en stor fördel om man kan göra det, därför att sedan kan EU, för närvarande Västeuropa, agera enhälligt. Man kan ha större möjligheter att nå framgång i andra internationella sammanhang. Om enighet inte uppnås, om länderna inte enas om en gemensam utrikespolitik, står det naturligtvis Sverige fritt att framföra ståndpunkter i t.ex. Förenta nationerna. Det gör dagens EU-medlemsländer vid upprepade tillfällen både där och i andra internationella sammanhang. Sedan tycker jag ändå att det här med miljön är intressant. Vi vet ju att ett stort problem när det gäller internationell miljöpolitik är att det ofta, när man samlas i stora sammanhang, stannar vid deklarationer, allmänna målsättningar. Sedan händer det inte särskilt mycket mera. EU skiljer sig där från andra internationella organisationer, därför att man i EU kan fatta majoritetsbeslut. Jag tycker att man skulle kunna göra det i ännu större utsträckning än man hitintills kunnat göra. Men man kan ändå fatta majoritetsbeslut. Då vill jag fråga Marianne Samuelsson om hon tycker att det är rimligt att behålla en ordning i världen som innebär att man inte någonsin kan fatta majoritetsbeslut i viktiga miljöpolitiska frågor. Är det rimligt att det land som vill göra de minsta insatserna i det här internationella samarbetet alltid skall bestämma takten? Eller kan man inte se det som en stor fördel för miljön att vi faktiskt har fått till stånd en ordning i Europa som gör att man kan fatta majoritetsbeslut på det här området? Och skulle det inte vara en poäng om EU också kunde fatta beslut om att införa eller höja koldioxidavgiften? Då skulle vi kunna göra det i Sverige också. Jag tycker att det skulle vara utomordentligt bra för miljön.

Herr talman! För Carl Bildt, som inte anser att det finns någon skillnad när det gäller EES och EU, i fråga om att Sverige måste följa lagstiftningen skulle jag vilja läsa upp något ur Margaretha af Ugglas Utrikesdepartements skrift om EU. EG:s rättsliga system bygger på två viktiga principer: omedelbar verkan och EG-rättens företräde. Principen om EG rättens företräde innebär att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller.

Det finns en mycket betydelsefull skillnad mellan EU och EES i det här avseendet. Det finns exempel på att EES-kommittén eller EES-länderna har stoppat olika direktiv från EU. När det gäller arbetstider stoppade Island. När det gäller sakförsäkringar stoppade Finland. Det är möjligt att påverka. Vi är nu beredda att pröva EES-avtalet en tid. Vi är fortfarande kritiska mot delar av det, men vi har fått stryk här i riksdagen. Nu accepterar vi att det är EES-avtalet som gäller. På samma sätt förutsätter jag att Carl Bildt accepterar att vi nu har allmän rösträtt i det här landet, trots att hans parti gjorde allt vad det kunde för att stoppa den allmänna rösträtten och den lika rösträtten för kvinnor och män när mina partikamrater 1916-1917 motionerade om det. Olof Johansson har rätt i fråga om vad vi har sagt om Norrlandsstödet. Vad vi däremot är starka motståndare till är det oerhört generösa stödet som framför allt gynnar rika spannmålsodlare i Skåne och i norra Tyskland. Jag skulle vilja fråga Olof Johansson hur han tror att det skall vara möjligt att föra den tuffa ekonomiska politik som vi alla här är överens om, om vi samtidigt skall mer än fördubbla det totala jordbruksstödet i landet. Bengt Westerberg har fel om Vänsterpartiets ställningstagande. När multifiberavtalet avvecklades 1991 röstade vi för. Vi var också för jordbruksavregleringen 1990.

Men långsiktigt är det de reala ekonomiska faktorerna som avgör det här. Jag har fullt förtroende, Mats Hellström, för att vi skall klara av det här om det blir ett nej. Då vilar också ansvaret på er, Mats Hellström! Det gäller att ni tillsammans med oss är beredda att göra en deklaration om att vi om det blir ett nej gemensamt skall arbeta för ett realistiskt ekonomiskt program som skall klara Sverige från massarbetslösheten. Jag skulle vilja veta om Mats Hellström är beredd att vara mer konstruktiv inför ett eventuellt nej, på samma sätt som vi tydligt har visat att vi, om det blir ett ja, är beredda att arbeta konstruktivt inom ramen för den europeiska unionen.

Herr talman! Som tidigare sagt är det fascinerande i den här debatten att de båda huvudmotståndarna som fanns för drygt en månad sedan i valdebatterna - det borgerliga alternativet kontra Socialdemokraterna - nu är absolut rörande överens om hela den kommande politiken. Det är ju så mycket av den kommande politiken som ryms i medlemskapet. Jag skall försöka svara på en del av alla de frågor som nu haglar från alla håll över oss som tycker som folket gör i den här frågan. Det finns fortfarande en majoritet av svenskar som tycker exakt som Miljöpartiets och Vänsterpartiets företrädare i riksdagen. Tyvärr speglas inte människors åsikt i den här kammaren utan här har man tagit en annan ställning. Vi tycker nämligen att Sverige faktiskt har det förfärligt bra. Internationellt sett har vi ett bra läge. Vi har en bra ekonomi. Vi har en bra miljö. Vi har goda förutsättningar att klara oss i ett internationellt samarbete som bl.a. självfallet bygger på att vi kan ha rätten att upprätta våra egna handelsavtal. Jag är mycket förvånad över att man nu accepterar att ingå i den gemensamma handelspolitiken där Sverige faktiskt tidigare har kritiserat EU, bl.a. i GATT. Nu får vi höra här att EU:s politik är så bra och att man kommer att värna om den i GATT. Ja, det måste man självfallet göra. Sverige kommer inte att ha en egen röst i GATT och kunna kritisera EU, eftersom man skall tala med en röst. Det är precis det som står i artikel J 2. Det står bl.a. så här: Medlemsstaterna skall sörja för att deras nationella politik är i överensstämmelse med de gemensamma ståndpunkterna. Medlemsstaterna skall samordna sitt agerande inom internationella organisationer och på internationella konferenser. De skall hävda de gemensamma ståndpunkterna i dessa forum. Inom internationella organisationer och på internationella konferenser där inte samtliga medlemsstater deltar skall de medlemsstater som deltar hävda de gemensamma ståndpunkterna. Det är intressant. Sverige har alltså inte sagt någonting om att man tänker hävda en egen utrikespolitik. Man har accepterat Maastrichtavtalet precis som det är, till skillnad från Danmark som faktiskt har sagt att man accepterar varken EU:s ekonomiska politik eller till fullo den utrikes och säkerhetspolitik som förs, utan vill ha betänketid. När det gäller den ekonomiska politiken är det intressant att man plötsligt tycker att EU:s ekonomiska politik är så fantastiskt bra - EU:s ekonomiska politik, som bl.a. har lett till den höga arbetslöshet som vi har i dag. Det var när vi anpassade den ekonomiska politiken till EU som vi fick just hög arbetslöshet. Det var när vi knöt kronan till ecun som svensk exportindustri fick stora problem därför att de inte klarade att konkurrera. Vi fick ju också uppleva hur regeringen krampaktigt försökte hålla kvar kronan vid ecun till stora kostnader för svensk ekonomi. Jag är faktiskt förvånad över denna rörande enighet mellan den borgerliga och den socialdemokratiska politiken. Men den bekräftar det som vi hela tiden har sagt, nämligen att det inte finns två EU. Det finns ett EU, och det är det som Sverige och ja-sägarpartierna har sökt medlemskap i och därför också måste acceptera. Carl Bildt sade att vi skulle måla en tydlig bild av ett icke-medlemskap. Ja, i dag är väl bilden väldigt tydlig för väldigt många människor. Vad vi har i dag är ju ett icke-medlemskap. Vad vi inte har i dag är en aktiv utrikes och säkerhetspolitik, en aktiv ekonomisk politik som bygger på att vi skall kunna klara oss och stå utanför den europeiska unionen. Sedan är jag också förvånad över det hot som ständigt kommer från ja-sidan, nämligen att EES avtalet skall rasa i alla bitar. Det var ingenting som ni sade när vi kritiserade innehållet i EES-avtalet när det antogs. Vi kritiserade EES-avtalet på grundval av att det var ett dåligt framförhandlat avtal, framför allt ur miljösynpunkt, och på grundval av att Sverige mitt under förhandlingarna sökte medlemskap i den europeiska unionen. Det gjorde att det inte var speciellt intressant att förhandla fram ett bra avtal. Så gör man normalt inte när man är inne i förhandlingar mellan flera länder. Det var precis det som Sverige fick kritik för av de andra parterna.

Herr talman! När man lyssnar på Marianne Samuelsson får man en känsla av att hon vill projicera en bild av att vi skulle ha det väldigt bra. Vi är oerhört duktiga. Vi är nästan världsbäst. Det slank t.o.m. ur henne att vi har en god ekonomi. Det måste ha varit uppmuntrande för alla riksdagens ledamöter, oberoende av block, att få höra detta ljuvliga tilltal. Tänk om övriga länder i Europa hade resonerat på precis samma sätt som Marianne Samuelsson gör - vi har det oerhört bra, vi skall sluta oss bakom våra gränser. Vart hade det lett? Hur hade Europa sett ut? Lär oss inte historien att detta ofta har lett till situationer, krig, örlig som vi verkligen har haft nog av. När vi gick in här i riksdagen för 14 dagar sedan, vid det högtidliga öppnandet, stod det en herre med ett väldigt plakat här. På det stod det: Riksdagen är stängd. Besluten fattas i Bryssel. Jag tror att han trodde på texten på sitt plakat. Då är det naturligtvis inte så konstigt att många människor känner en fruktan och ängslan över ett medlemskap, dvs. om den här byggnaden skall stängas och allt som skall beslutas om svenska folkets framtida öden skall beslutas i Bryssel. Det är naturligtvis fel att redan i dag, då vi inte är medlemmar , inbilla sig att vare sig det nu är Anne Wibble eller Göran Persson eller vem det vara månde, så fattar man besluten på Finansdepartementet utan att ha någon påverkansbrygga till Bryssel från den lycksalighetens ö som Sverige utgör. Vi vet ju att vi i dag, när vi står utanför EU, påverkas av de beslut som fattas i Bryssel och att vi får ta väldigt mycket hänsyn till vad som händer i vår omvärld. Herr talman! Jag tror för min del att Bryssel faktiskt kommer att vara mer närvarande i Finansdepartementet om Sverige ställer sig utanför ett medlemskap än om Sverige kommer att vara med. Såvitt jag förstår handlar därför mycket av frågeställningen om ifall vi skall acceptera att enbart påverkas eller om vi skall göra allt vi kan för att också få vara med och påverka och vara med när besluten fattas. Jag tycker att det tillhör politikens väsen att få vara med och påverka så långt och så mycket man kan. Det är absolut fel att, som man gör från nejsidan, försöka framställa Sverige som om vi vore vingklippta och inget hade att säga till om. Jag vill använda några sekunder som jag har kvar för just biståndspolitiken. Det finns fyra länder i Europa som ingår i biståndsgivandets A-lag, om uttrycket kan tillåtas, nämligen Holland, Danmark, Norge och Sverige. Två av länderna finns alltså redan inom EU. Det är klart att det påverkar. Men det är ju självklart att påverkansmöjligheten inte skulle bli mindre om alla fyra länderna fanns inom EU och påverkade de övriga EU-länderna till att också vara med och främja den stora, jag vill säga den största, utmaningen som ligger framför oss, nämligen relationerna mellan nord och syd. Herr talman! Att avsvärja sig möjligheten att sitta med vid beslutsbordet, oavsett om det gäller biståndspolitik, miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik eller vad det vara månde, tycker jag inte tillhör politikens självklara väsen.

Herr talman! Olof Johansson frågade litet grand om den jordbrukspolitiska delen i den motion som socialdemokraterna har lagt fram här i riksdagen. Han ondgjorde sig över att den skulle gå ut över det öppna landskapet och de svenska böndernas möjligheter att konkurrera. Men låt mig säga, Olof Johansson, att vår kritik bl.a. riktar sig mot att Norrlandsjordbruket relativt sett har missgynnats i regeringspropositionen. Vårt förslag innebär ju ett högre stöd till Norrlandsjordbruket än vad regeringen har velat ge. Det främjar också ett öppet landskap i allra högsta grad. Problemet för Olof Johansson är ju - det har jag sett under ett antal år tidigare som jordbruksminister - att Centern aldrig riktigt har orkat med denna konflikt som jag förstår finns inom Centern. Det är fullt begripligt. Konflikten står mellan de stora jordbruken som kräver sina spannmålsstöd etc. och småbrukarna, inte minst i norr, som har andra intressen. Jag förstår att detta är ett problem för Centern. Jag ironiserar inte över detta, för det är ganska självklart att det är så. Därför skulle det tyckas ganska självklart att regeringen i sin proposition mer gynnade de stora jordbruken än de små. Det stöd som vi föreslår innebär alltså att Norrlandsjordbruket får ett ökat stöd i förhållande till vad regeringen har föreslagit. Vi menar också att det är orimligt att tänka sig att vi, i ett läge när såväl jordbruket som industrin och många andra områden måste hålla igen av rent budgetfinansiella skäl, skulle matcha alla de olika EU-stöd som finns med svenska skattepengar. Marianne Samuelsson tog också upp jordbruket och ondgjorde sig över att formerna för EU:s jordbruksstöd skulle drabba u-länderna. I så fall, Marianne Samuelsson, drabbar ju Miljöpartiets jordbrukspolitik u-länderna än mer. Ni ville ju inte ansluta er till avregleringen som alla andra partier gjorde här i riksdagen 1990. Såvitt jag förstår av Miljöpartiets nya skrifter som har lagts fram i dag skärmar ni av Sverige än mera från u-ländernas jordbruk än vad EU gör. Det är riktigt att en av de negativa delarna med EU:s jordbrukspolitik är att de har alltför mycket av reglering. Men det pågår ju också inom EU en reformering av jordbrukspolitiken. Den går i samma huvudfåra som vår i Sverige. Huvudfåran är ju det arbete som har lagts ned i OECD på hur man skall reformera jordbrukspolitiken. Det är samma huvudfåra som finns i GATT, i den svenska avregleringen och i McCherryplanen som EU arbetar med, även om det är alldeles riktigt att EU inte har kommit lika långt. EU har dock en lägre stödnivå och en större konkurrens. Det blir alltså lägre matpriser vid ett medlemskap. Hur mycket lägre de blir beror på hur vi i Sverige klarar konkurrensen mellan länderna. Johan Lönnroth tog upp såväl internationella frågor som den ekonomiska politiken. När det gäller Sydafrika är det väl ändå inte så, Johan Lönnroth, att vi bara genom enskilda svenska insatser kan hjälpa Sydafrika. Det gör vi, och det är bra. Men EG har faktiskt också haft betydelse. Nelson Mandela sade så sent som i januari i år att det utan EG:s särskilda stödprogram inte hade varit möjligt att skapa ett demokratiskt Sydafrika. Lönnroth tog också upp frågan om den ekonomiska politiken vid ett utanförskap. Jag kan med den korta taletid jag har kvar i den här repliken bara konstatera att man i de studier som Johan Lönnroth tog upp bl.a. varnar för att Sverige alltmer blir ett land där råvaruintresset från utländska investerares sida blir starkare än intresset för högteknologin. Det finns risk för att vi, vilket vore mycket allvarligt för oss, blir ett land där högteknologin betyder relativt sett mindre och råvarorna relativt sett mer. Det borde vara en stark varningssignal för oss. Det underlättar ju inte för oss att utvecklas till ett starkare högteknologiskt land om vi står utanför, såvitt vi inte vill använda en Hongkongmodell. Men det tror jag inte att vare sig Johan Lönnroth eller jag vill.

Herr talman! Låt mig först säga att vi alla vet att vi i denna fråga inte har någon regering utan en skock av statsråd. Men låt mig trots detta säga att jag, efter att ha tittat på den socialdemokratiska motionen som nu väckts, nog tycker att den bär en alltför stark prägel av både den jordbrukarfientlighet och den Europafientlighet som Margareta Winberg är bärare av. Detta beklagar jag. Jag tror precis som Olof Johansson att detta riskerar att försvaga en viktig del av stödet för europeiska unionstanken i den kommande folkomröstningen. Jag ställde en enda fråga till Johan Lönnroth och till Marianne Samuelsson om utanförskapet och EES avtalet, där ni vill ha en omförhandling för att ni skall få möjlighet till inflytande. Vad gör ni om det blir nej, om det inte blir någon omförhandling och ni inte får något inflytande? Blir det medlemskap, eller blir det upprivande av EES-avtalet? Om detta sade Marianne Samuelsson ingenting alls, och Johan Lönnroth sade litet grand. Låt mig börja med det som var litet grand innan jag går in på det som var ingenting alls från Marianne Johan Lönnroth säger: Men vi kan få litet inflytande via EES. Det är ju sant i den meningen att vi kan sitta i Liechtenstein, Island, Norge och Sverige och be de andra 16, 18, 20, eller hur många länder det nu blir, att ändra sig. Vi kan böna och be och slita ut våra knän när vi gör det. Någon gång kanske de lyssnar på oss, men vi får ju aldrig inflytandet. Det är faktiskt samma regler för varorna, samma regler för tjänsterna, samma regler för kapitalet, samma regler för arbetskraftens rörlighet som beslutas som skall gälla i Sverige, måhända med viss fördröjning men inte mer än så. Det innebär underkastelse när man står utanför. Det innebär att vi begränsar vår egen demokratis verkanskrets. Detta kan vi konstatera, för vi är i allt väsentligt överens om den beskrivningen. Om ni sedan säger att ni vill ha inflytandet och ni då får ett nej, vilket ni självfallet får också från Helsingfors och Köpenhamn, vad gör ni då? Någon typ av av besked skulle väl kunna ges. Till Marianne Samuelsson: Det är svagt att under en hel debatt inte ens antyda ett besked om vad det egna alternativet innebär. Det är fullt klart att Miljöpartiet är emot den europeiska samverkan i den europeiska unionen och att ni använder all energi för att misstänkliggöra den. Men vi vet faktiskt inte riktigt vad Miljöpartiet självt vill. Ni flyr det alternativ som de facto är ert, för ni står för EES alternativet. Det innebär att ni står för samma anpassning, samma regler och samma villkor, men ni ställer oss utanför inflytandet. Det är svagt att under tre långa riksdagsdebatter inte kunna svara på en enda fråga om det egna alternativet.

Fru talman! Låt mig säga till Mats Hellström att vi självfallet inte har något emot ett ökat Norrlandsstöd. Problemet är bara att EU begränsar våra möjligheter på det området. Det är möjligt att ni kan övertala dem till något annat, men vi ligger redan i dag över den av EU accepterade nivån. Jag talar inte här som någon sorts jordbruksföreträdare - jag har inte ens en blomlåda - utan jag talar som konsumentföreträdare. Det innebär att man måste vara noga med livsmedelskvaliteten och satsa på ekologisk odling. Vad ni gör är att ni tar bort hela stödet till miljön inom jordbruket. Ni utgår bara från att svenska jordbrukare skall kunna hålla högre livsmedelskvalitet än jordbrukarna i EU utan att få den kompensation som EU-jordbrukarna är berättigade till. Självklart finns det brister i EU:s jordbrukspolitik, och det är väl inte någon nyhet. EU har sina överskott och sina vinberg - liksom vi har vår Winberg, och det är problem i båda fallen - men förhållandena skall förändras inifrån. Det kan man medverka till som medlem, om man har inflytande. Annars kan man inte göra det. Det är samma sak med det här som bl.a. med koldioxidskatterna. Visst är EG dåligt på detta område, även om enskilda EU-länder är bra. Men påverkan på det här området kan man få bara om man är med och stödjer Klaus Töpfer och andra som arbetar för höjda CO2-skatter, inte om man gör som en del intressenter här på hemmaplan, de som säger att vi inte skall göra något, eftersom EU inte gör något. Det blir fel signal. Vi skall använda EU som en hävstång och inte som en bromskloss som man hänvisar till när man ingenting vill göra.

Fru talman! Låt mig först bara erinra Johan Lönnroth om att när riksdagen fattade beslut om avveckling av importkvoterna för teko reserverade sig Hans Pettersson i utskottet. Så småningom reserverade sig vänsterpartiet enligt hans reservation och påstod bl.a. att en sådan avveckling var detsamma som att slå undan benen på den svenska basproduktionen. Tiden tillåter inte att jag läser upp hela reservationen, men den finns ju lätt tillgänglig. Jag vill komma tillbaka till Marianne Samuelsson en gång till. Hon påstod i sin inledning att de nationella parlamenten inte har kvar någon lagstiftningsmakt i EU. Trots mina påstötningar har hon sedan inte tagit upp detta. Jag måste ställa min fråga en gång till: Menar Marianne Samuelsson på fullt allvar att EU-ländernas parlament har frånsvurit sig sin lagstiftningsmakt och att finska folket häromdagen sade nej till en fortsatt folklig demokrati när det sade ja till medlemskap i EU? Jag tycker för min egen del att påståendet är så totalt orimligt att jag förstår att Marianne Samuelsson inte vill kommentera det ytterligare, men det vore ganska bra om hon ändå kunde erkänna att det var en förlöpning. Men det finns dessutom problem av gränsöverskridande natur, och dit hör miljöproblemen. Det är uppenbart att det är en fördel om man kan fatta beslut tillsammans utan att det land som vill gå långsammast fram med det internationella samarbetet får det avgörande inflytandet. Jag måste därför än en gång fråga Marianne Samuelsson: Är det inte bra för miljöns skull att man kan fatta majoritetsbeslut i EU? Skulle det inte vara bra för miljöns skull, om man kunde fatta majoritetsbeslut om att införa eller utöka koldioxidavgifter i EU? Är det inte bra för miljöns skull att vi har en sådan demokratisk struktur i Europa att vi kan ta steg framåt utan att det land som vill gå långsammast fram alltid får bestämma takten?

Fru talman! Bengt Westerberg blandar ihop 80 talet med 1991. Det som diskussionen nu gäller är återregleringen i samband med EU. Det handlar om multifiberavtalet, som Sverige frånträdde år 1991, och det var vi för. Mats Hellström säger att det finns en risk för att högteknologi betyder mindre och råvaror mer, om Sverige stannar utanför. Jag tror snarare att det omvända gäller. Sverige är tyvärr fortfarande mycket beroende av högteknologiimport från USA. Det finns en risk för fler handelskrig i framtiden mellan EU och Det var inte så länge sedan ett par europeiska storföretag, Philips och Tompson, lyckades driva igenom importavgifter på TV-apparater från Ostasien. Jag tror inte att en sådan protektionism långsiktigt befrämjar en teknologisk utveckling. Carl Bildt anser att vi inte kan ange ett tydligt alternativ. Det är klart att vi lever i en osäker värld. Ingen kan veta på mycket lång sikt hur det går med EES-avtalet, men under ett antal år framöver har vi EES-avtalet. Låt oss nu pröva det och se hur stort inflytande vi kan få med det. Carl Bildt talade om Verdun. Ja, det är historia. EG spelade en positiv roll för freden i Västeuropa. Jag erkänner också utan vidare att EG har spelat en positiv roll för demokratin i södra Europa. Men det handlar nu om det svenska medlemskapet. Det har ett värde att det finns ett antal neutrala, oberoende stater utanför EU som kan tala också för de fattiga länderna och som inte ställer sig på den rika världens sida. Framtidens krigsrisker, också vad gäller handelskrig, avser konflikter mellan nord och syd. Det finns ett tydligt alternativ. Sverige kan vara en röst i en öppen och demokratisk värld.

Fru talman! Jag skall börja med att besvara Alf Svenssons faktiskt något underliga konstaterande. Sverige är ett rikt land. Staten är fattig, men jag trodde verkligen att Alf Svensson som tidigare biståndsminister var medveten om att Sverige är ett mycket rikt land. Det är faktiskt så att vi i industriländerna fortfarande förbrukar 80 % av jordens resurser, trots att vi har bara 20 % av dess medborgare. Det är detta som gör mig så övertygad om att EU-vägen inte är den rätta för att värna en internationell solidaritet. Bengt Westerberg tog upp de nationella parlamentens lagstiftningsmakt. Det är klart att de får behålla en viss sådan makt. Kyrkolagstiftningsmakten finns kvar, eftersom EU definitivt inte beslutar om kyrkolagarna. Jag tror också att man kan ha kvar en hel del befogenheter när det gäller sociallagstiftning. Sedan är frågan om man har pengar som räcker till för de reformer som man vill genomföra. Men om EU vill lyfta upp en fråga genom att stifta en lag kan EU utnyttja sin överstatlighet och har möjlighet att stifta exakt de lagar som man önskar ha, och de kommer sedan att gälla här. Det är bl.a. det som jag protesterar mot. Vad gäller miljöfrågorna håller jag helt med om att vi behöver ha en bättre internationell miljöpolitik. Vi behöver samarbeta om miljöfrågorna. Men där har EU fel sätt att arbeta. Man tillämpar kvalificerad majoritet när det gäller varuregler, vilket t.ex. inneburit att Danmark inte kunnat stoppa tillsatsfärgämnena i maten. Man hade inte tillräckligt många med sig för att kunna stoppa dem. För beslut om miljöavgifter krävs enhällighet, och det gäller också beträffande fysisk planering, t.ex. vid beslut om skydd av ett naturskyddsområde. Där gäller liksom också på energiområdet enhällighet. EU har alltså tyvärr inte kommit långt när det gäller miljöfrågorna. Det var därför som EU:s miljökommissionär inte reste till Wien.

Fru talman! Marianne Samuelsson och jag är överens om att Sverige är ett rikt land, men jag tror inte att det var så hon uttryckte sig i sitt förra inlägg. Jag vill avslutningsvis, fru talman, få sagt att vi är överens om att vi under 45 år ivrade för, arbetade för och drömde om att den förhatliga järnridån skulle raseras. Sedan fick vi uppleva detta. Kanske var planeringen för vad som skulle göras av Västeuropa därefter inte så särskilt omfattande. Jag tror dock, och det är sannerligen ingen unik ståndpunkt, att en av våra absolut viktigaste uppgifter nu sedan järnridån har fallit är att gemensamt se till att de f.d. kommuniststaterna får det någorlunda ekonomiskt och socialt drägligt. Det är vår största utmaning. Fru talman! Det är min övertygelse och ett av de starkaste argumenten för mig personligen för att vara för ett medlemskap, att den uppgiften klarar vi inte om varje land i Europa lever och isolerar sig bakom sina gränser. Denna den största utmaningen klarar vi enbart om vi sluter oss samman. Därför behövs EU.

Fru talman! Ett par ord till med anledning av Olof Johanssons och min minidebatt om jordbruket. Det är ju faktiskt så att Socialdemokraterna kritiserar att den tidigare regeringen har velat ta emot miljöstöd från EU utan att i Sverige ställa miljövillkor. Dessutom, eftersom Olof Johansson nämner det, kräver vi särskild hänsyn just till ekologisk odling och till ekomjölkbönderna. Detta har den tidigare regeringen försummat, så på den punkten tror jag nog att vi har ett engagemang som är väl så starkt som Fru talman! De alternativ som diskuterades så sent som förra veckan har i stort sett varit borta från dagens diskussion, och det förstår jag. Då talades det mycket om ett nordiskt alternativ. I dag vet vi att om Sverige blir utanför, går vår gräns till den Europeiska unionen mellan Haparanda och Torneå. Då talades det också om EES som ett beständigt och hyggligt alternativ. I dag vet vi att EES, om Sverige ställer sig utanför och om Norge också röstar nej, omfattar endast Sverige, Norge, Island och Liechtenstein, ett alltmer ostadigt alternativ. Om det skulle bli handelskrig, som Johan Lönnroth pekade på som en fara för framtiden, mellan EG/EU och USA, hur skulle Sverige utanför EU må i så fall? I dag går nästan 70 % av all vår export till dagens EU-länder samt Österrike och Finland. Hur skulle vi leva mellan de två elefanterna, utanför EU? I vart fall tror jag inte att resultatet skulle bli att vi skulle stärka vår högteknologi i den dansen mellan myggan och elefanterna. Slutligen, fru talman, vill jag säga att det i dag har varit en ganska dämpad debatt från dem som förespråkat nej till EU, och jag förstår det. De alternativ som ni så starkt förespråkade för en vecka sedan har visat sig vara rena illusioner, eftersom det finska folket glädjande nog har sagt ett starkt ja till medlemskap i den Europeiska unionen, som innebär ett samarbete i frågor som också för Sverige är viktiga. Jag hoppas att det svenska folket drar samma slutsats som finska arbetare och tjänstemän har gjort och röstar ja den 13 november.

Fru talman! Vi lever i dag i en fantastisk tid. Grunden till detta är i stor utsträckning att vi har fått en ökad kunskap, en kunskap som har gett oss bättre teknik och större välstånd. Den kunskapen har också inneburit att vi tar allvarligare på miljöfrågorna och förhoppningsvis också att vi kan utveckla ett bättre socialt ansvar och en mer humanitär värld. Det är klart att denna värld i dag kräver nya strukturer. När vi kan nå mycket längre mycket kortare, när vi kan göra mycket mera med mindre insatser, då kan man inte använda endast de gamla strukturerna. Det krävs nya. Centerpartiet har under lång tid strävat efter att skapa ett alleuropeiskt samarbete. Det har inte varit möjligt på grund av de spänningar som har funnits i Europa. Efter förändringarna 1989 och 1990 är läget ett annat. Nu kan vi utnyttja möjligheterna på ett annat sätt. Nu kan vi använda den europeiska unionen, bygga ut den åt norr och så småningom åt öster, för att få denna alleuropeiska samverkan. Jag är förvånad över att Vänsterpartiets Johan Lönnroth nyss sade här att EU har haft en positiv effekt på demokratin, men han vill inte vara med och göra det ännu bättre. Freden och stabiliteten har varit viktiga. Vi måste ta vårt ansvar för att driva detta vidare. Jag är också förvånad över att man i Miljöpartiet är så isolationistiska. Det finns ingenting som är så globalt som just miljöfrågorna. De gränsöverskridande miljöproblemen är någonting vi politiker måste ta oss an i alla länder. Men Miljöpartiet säger: Stäng vid gränsen! Vi skall göra Sverige bra, resten struntar vi i. Vår miljö är också Europas miljö och omvänt. Vi måste samverka för en bättre miljö. Vi måste också samverka för mer inflytande åt människorna, de vanliga, många människorna. Vi vet att kapitalet, investeringarna i dag rör sig snabbare över gränserna än någonsin tidigare, beroende på den nya tekniken. Den politiska nivån måste hänga med. Annars kommer den politiska demokratin att akterseglas och vi får mindre att säga till om i församlingar som Sveriges riksdag. Vi måste samarbeta för att skapa ekonomi och välfärd. Det hänger ihop med dessa frågor. En viktig fråga för mig och för Centerpartiet är att landsbygden, glesbygden, områdena långt borta också skall leva i fortsättningen. Det främjas faktiskt av ett medlemskap i den europeiska unionen. Vi kan ta skogen som exempel. Visserligen arbetar vi där på världsmarknaden. Skogsindustrin är oerhört viktig för den svenska ekonomin. Men att få EU som hemmamarknad är naturligtvis en stor fördel för denna vår allra viktigaste exportindustri. Jordbrukspolitiken har redan debatterats här en del. Jag har tidigare i denna kammare uttryckt min uppfattning om EU:s jordbrukspolitik. Den är inte alls bra och bör förändras i stora stycken. Vi måste vara med för att kunna förändra den. Vi kan inte tro att svenska jordbrukare skall kunna producera livsmedel i öppen konkurrens med de andra EU-länderna till lägre priser och med lägre stöd. Därför blev jag besviken i går när jag fick läsa avsnittet om jordbrukspolitiken i socialdemokraternas motion. Det är fullt av felaktiga påståenden. Verkligheten är faktiskt den att vi under min tid som jordbruksminister sänkte budgetkostnaderna för jordbruket. De kommer att sjunka ännu mer vid ett medlemskap och inte tvärtom, som det står i motionen. Det är också så att livsmedelspriserna i Sverige har sjunkit under de senaste tre åren. Nu föreslår man att vi i Sverige skall avstå från ett stöd från EU för att förbättra miljön, ett stöd som innebär att vi skulle kunna fortsätta öka möjligheten att producera miljöriktiga livsmedel med bra djurskydd, något som de svenska konsumenterna länge har önskat. En konkurrens utan lika villkor är orimlig. Men det är också en signal från regeringens kanske främsta Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi alla, här i kammaren och i hela landet, utnyttjar den unika möjlighet som vi just nu har att delta i det största beslut som har fattats för vårt land på mycket länge: beslutet att få vara med och bygga upp framtidens Europa, framtidens värld, för fredens, för miljöns och för demokratins skull.

Fru talman! Det ligger en oerhörd lockelse i visionen av det nya Europa som vi sett växa fram under senare år. Människor kan röra sig fritt efter årtionden av förtryck. Gränser har rivits, både bildligt och bokstavligt. Men i det ligger också stora utmaningar. Samtidigt som vi har sett framgångar har vi stött på bakslag. Vi har sett ett Europa som inte förmått hantera alla sina arbetslösa. Vi har sett motgångar för demokratin när den inte kan leverera ett länge och hett eftertraktat välstånd. Jag är en hängiven, men för den skull inte okritisk anhängare av ett svenskt medlemskap i EU. Jag vill att vi i Sverige aktivt skall bidra till att bygga medborgarnas Europa, där rätten till arbete, trygghet, social välfärd och god livsmiljö tillhör självklarheterna - ett Europa som kan spela en avgörande roll i arbetet med att utveckla den livsstil och teknik som är nödvändig för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Jag är övertygad om att ett starkt Europa kan bli en väldig kraft i världssamfundets arbete för fred, god livsmiljö och goda levnadsvillkor för alla på jorden. Tanken att det gamla Europa, det som en gång bar fram väverierna, kolkraftverken, loken, också skulle kunna bli vaggan för den nya industriella revolutionen som innebär en ekologiskt uthållig utveckling, får inte bara stanna vid en tanke. Det är ingen omöjlig uppgift att förverkliga en sådan vision på en generation. Men de som redan har bestämt sig för att säga nej till EU brukar använda miljön som ett argument. De brukar peka på att det inte finns garantier för att Sverige skall få behålla sina strängare kemikalieregler eller att trafikströmmarna i Europa är så stora att vi bara därför skall säga nej. Vi som tror på att politiska beslut och överenskommelser betyder något vill istället utnyttja medlemskapet till att ta fram bra underlag för en hårdare miljöpolitik i hela EU-området. I Sverige har vi börjat, men märk väl bara börjat, föra samman trafik och miljö. En av mina främsta uppgifter som kommunikationsminister blir att leda utvecklingen mot ett mer miljöanpassat trafiksystem. Men jag tänker inte nöja mig med Sverige. Miljön här hemma kommer inte att bli bättre om mitt arbete slutar här. När britter, fransmän eller tyskar färdas på vägarna alstrar de avgaser som förr eller senare når de svenska jordarna, skogarna eller Östersjön. Om vi vill vara med och påverka de framtida nedfallen över oss måste vi också vara med där de avgörande besluten fattas. Vi vet redan av erfarenhet - från den här kammaren, inte minst - att vår röst som EES-medlem inte är tillräckligt stark. Vi kommer även i framtiden att här i denna kammare rösta igenom hundratals regler som vi inte haft möjlighet att påverka. Fru talman! Jag har under de senaste åren haft anledning att läsa det som heter EG:s vitbok om tansportpolitiken. Den kom 1992. Tankarna inom EU avviker inte i någon nämnvärd omfattning från de idéer som vi länge har haft i Sverige för att komma till rätta med transportsektorns negativa miljöverkan. Men det får inte stanna bara vid tankar. Alla de goda förslag som arbetats fram har inte blivit handling. Vi vet att det återstår mycket innan man med samma lätthet som vi gör i Sverige pratar mellan kommunikationsdepartementen och miljödepartementen. Även om miljöproblemen t.ex. i städerna i våra grannländer är långt mycket värre än de vi har i Sverige är trycket därifrån lika starkt som det som vi har här. Nu öppnas möjligheterna. Österrike och Finland träder in som medlemmar, och det finns goda utsikter att alla de nordiska länderna skall vara medlemmar snart. Tillsammans med alla andra länder, t.ex. Tyskland, som har samma inställning som vi kan vi bli en mycket betydelsefull kraft för att driva på för att tankarna skall bli ord och orden faktiskt skall bli handling. Som land har vi också mycket att tillföra. Vi har erfarenheter av hur miljökostnader skall integreras i priset för transporter. Vi har tidigare än i många andra europeiska länder effektiviserat järnvägstrafiken. Vi var först ut i Europa med att introducera stränga avgaskrav. Våra metoder att stimulera renare fordon och renare bränsle har vi visserligen fått slåss hårt för i medlemskapsförhandlingarna, men de har rönt ett mycket stort intresse. Rent konkret handlar det om att vi måste ge oss i kast med ett hårt förhandlingsarbete. Det är inte acceptabelt att en av tre lastbilar kör utan last i Europa. Men det är inte heller acceptabelt att släppa allt fritt, så att konkurrensen snedvrids av åkare som kör med dåliga miljöfarliga fordon och med arbetskraft som är sämre betald. En av våra viktiga uppgifter blir därför att även i fortsättningen gå i spetsen för höga miljöavgifter för dem som smutsar ned. Som medlemmar och med stöd av vänner kan vi få igenom en sådan politik. Utanför EU kan vi inte påverka denna utvecklingen. Jag vill se en modernisering av kommunikationerna i Sverige och i Europa. Då handlar det inte bara om transporter. Informationsteknologin växer med en väldig fart nu. Sverige ligger långt fram i de satsningarna. Genom att bygga samman olika system kan kommunikationssystemen totalt sett effektiviseras. Men för att klara det behöver vi enhetliga regler och överenskommelser. Sverige ligger geografiskt i Europas utkant. Det ger oss många fördelar. Få av oss skulle väl vilja byta bort den natur som vårt "extrema" klimat ger upphov till, även om jag tycker att det är otillständigt att det snöar i oktober. Det är en annan sak. Men det finns också nackdelar som ingen får blunda för. Den skog och de verkstadsprodukter som vi säljer säljer vi företrädesvis till länder inom EU. Nybyggen och modernisering av järnvägar och vägar behövs för att våra produkter skall nå konsumenterna på kontinenten. Vi socialdemokrater har kraftfullt genom vårt europeiska parti ESP drivit på en handlingsplan för sysselsättning och en ny ekonomisk utveckling för Västeuropa. Moderninsering av kommunikationssystemen är en viktig del av denna strategi. Inom socialdemokratin i Europa arbetar vi nu också med miljöfrågorna. Vi gör det under ledning av den danske miljöministern Svend Auken. Idéer motsvarande dem vi har haft när det gäller arbetsmarknadsfrågorna och den ekonomiska politiken vill vi kunna förverkliga också på miljöområdet. Vi i Sverige har kommit långt i miljöarbetet. Nu måste nya prioriteringar göras. På Lubbe Nordströms tid svärtades den rena tvätten ned av en rykande skorsten. På Hans Palmstiernas tid handlade det om sjöar som växte igen, gifter som spreds i jordbruket osv. Då kunde vi klara stora förbättringar med enbart åtgärder i Sverige. Men, fru talman, sedan ozonskiktet faktiskt bokstavligen sprack tror jag att de allra flesta inser att miljön i Sverige inte kan bli bättre förrän vi får med oss flera länder på hårda tag. Jag är beredd att slåss för att hårda miljökrav skall ställas på trafiken - inte bara i Sverige, utan i hela västra Europa. Om Europa en gång i tiden var industrisamhällets vagga är det nu vår uppgift att se till att också det ekologiskt uthålliga industrisamhället skall födas.

Fru talman! Marianne Samuelsson sade en sak som jag håller alldeles med om. Hon sade: Det finns inte två EU. Det finns bara ett. Det var uttryck för en ovanlig klarsynthet från Marianne Samuelssons sida. I övrigt är det inte mycket av det hon sade som håller ens vid en något så när rimlig kritisk granskning. Hennes påstående om att de europeiska parlamenten skulle förlora sin lagstiftningsrätt och att nationella demokratiska val skulle bli meningslösa har redan blivit påtagligt avvisade av Bengt Westerberg. Jag skall ta upp en annan sak som hon sade. Vid ett nej, sade Marianne Samuelsson, händer det ingenting. Det innebär att allting då är oförändrat. Detta är ett uttryck för en oerhörd felsyn. Med de 12 EU-länderna - 14 från den 1 januari när också Österrike och Finland går med - har Sverige under åren utvecklat ett mycket nära och alltmer omfattande samarbete som hela tiden också vuxit. För att fortsätta att vidga detta samarbete och för att ge oss svenskar mer inflytande och mer makt över besluten har Sverige sökt medlemskap i EU. Och EU har sagt ja till det. Vi har tillsammans förhandlat fram ett avtal som är mycket fördelaktigt för Sverige. Om Sverige nu förkastar det avtalet, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill, om Sverige stiger av Europatåget och vill gå sin egen väg är det självklart att det får konsekvenser för Sverige och Sveriges folk. EES-avtalet kommer att urholkas och i värsta fall helt sägas upp. Vi måste i alla fall bestämt räkna med att det ganska ringa inflytande som EES avtalet ger oss kommer att reduceras högst avsevärt. Det bottnar i en vilja från EU:s sida att lyssna på oss under processen med att ta fram nya lagförslag. I det avseendet blir EES-avtalet ett rent lydstatsavtal, och risken finns att det helt sägs upp. Gränsproblemen för svensk export till EU kommer att finnas kvar. I värsta fall kan de t.o.m. komma att växa. Fru talman! Vi vet att svenska företag, som har bortåt hälften av alla anställda inom näringslivet, har förklarat att de vid ett nej kommer att lägga flera av sina investeringar utanför Sverige. Efter det att Finland sagt ja kan vi räkna med att skogsindustrins ambitioner att investera i Sverige kommer att reduceras ytterligare om Sverige säger nej nu. Det kommer att göra det svårare att pressa ner den svenska arbetslösheten både på kort och lång sikt. Risken för att den skall permanentas på en alldeles för hög nivå ökar. Efter hand som det av opinionsundersökningar visade sig att finska folket med all sannolikhet skulle rösta ja sjönk räntan i Finland under det att den finska marken steg i värde. Risken är uppenbar att vi får en motsatt utveckling i Sverige om vi säger nej till EU den 13 november. Räntan kan komma att stiga och kronan kan komma att sjunka i värde. Som icke medlem av EU ställer vi oss också utanför det framväxande samarbetet för att bekämpa narkotikahajarna. Det ökar riskerna för att de stora narkotikasyndikaten kommer att se Sverige som ett lättare land att arbeta i. Hur motverkar vi det? Listan på de förändringar för Sverige som följer och kan följa av ett nej kan göras mycket längre än så. Vilket är då nej-sidans alternativ? Kommer vi att få något svar på den frågan före den 13 november? Fru talman! En klar majoritet av det finska folket sade ett tydligt ja till EU i söndags. Danmark är redan medlem av EU. En mycket klar majoritet av det danska folket förklarar sig nöjda med EU och vill fortsätta att vara medlemmar. Om även Sverige och Norge går med kan vi skapa en stark nordisk kraft inom EU. Efter den finska folkomröstningen står det alldeles klart att det inte finns något samnordiskt alternativ utanför EU. Det går inte heller att skapa ett sådant. Fru talman! Om nej-sidan mot förmodan skulle segra i den svenska och den norska folkomröstningen blir deras uppgift att söka upprätta en svensk-norsk union. Jag önskar dem lycke på den färden.

Fru talman! Jag tror att det är frågan om vilken världsbild man har. Vi tror på samarbete mellan många nationer, och vi tror på samarbete med Europa. Hadar Cars säger att det kan bli enorma problem om vi inte stiger på Europatåget nu. Vad är det för skräckbild av Sveriges situation utanför EU som ni vill måla upp? Ni har faktiskt inte ännu frågat svenska folket om de vill vara med, och ändå sitter ni redan på Europatåget och fattar en massa beslut om anpassning av lagar och förordningar. Jag tycker att det är en märklig syn på demokratin. Det är klart att vi skall ha samarbete. Det är klart att vi skall jobba tillsammans med andra länder. I Dagens Industri säger man i dag att räntan stiger om det blir ett ja till EU eftersom vi då måste låna till medlemsavgiften. Jag vet inte vem som har rätt i dessa frågor, men det är ingen självklarhet att räntan sjunker om vi blir medlemmar. Hadar Cars säger att danskarna är nöjda. Danmark har ju faktiskt fått undantag från just den ekonomiska politiken och från utrikes och säkerhetspolitiken. Det var ju detta de röstade om, och de deltar inte heller i det i nuvarande läge. Visst finns det möjligheter att samarbete mellan de nordiska länderna, men inte inom EU:s ram. Det strider mot EU:s regelverk att bilda ett nordisk block som sluter sig samman för att vara starka gentemot de andra. Sedan gällde det skogsindustrin. När Sverige släppte knytningen av kronan till ecun gick exporten för skogsindustrin så bra som aldrig förr. Jag är tveksam till att EU-anpassningen verkligen är det ekonomiska guldägg som ja-sidan tycks tro. Det finns möjligheter till bra samarbete på andra sätt.

Fru talman! Jag delar Marianne Samuelssons uppfattning på ytterligare några punkter. Hon har rätt när hon konstaterar att vi redan sitter på Europatåget. Jag sade alltså inte att vi skulle gå ombord på det. Jag sade att vid ett nej stiger vi av. Om vi sitter på ett tåg och sedan stiger av för att gå åt ett annat håll är det troligt att det får betydande konsekvenser för Sverige. Det är dessa konsekvenser som jag tycker att nejsidan skall försöka ta sig samman och redovisa. Miljöpartiet och nej-sidan talar oerhört gärna om sin vilja till internationellt samarbete med alla. Det låter kanske bestickande för dem som inte riktigt förstår vad det handlar om. De säger ju samtidigt nej till det verkligt stora tunga samarbete som finns i Europa. Det omfattar i dag 350-360 miljoner människor. Finland och Österrike ansluter sig nu till det. I nästa omgång kommer det att omfatta Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Sedan kommer det att gå vidare österut. Detta samarbete som är grundläggande och avgörande för Europa vill de inte vara med om, men de är med på allt annat. De vill jobba ihop med filatelister och alla möjliga grupper, men i de avgörande sammanhangen vill Miljöpartiet inte vara med. Det bottnar alldeles säkert i en världsbild, men det är inte min världsbild. Det är en mycket inskränkt världsbild. Det är därför som jag hoppas att svenska folket skall ha förnuft att följa andra än dem som lockar till isolationism. Det är precis vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet står för i det här fallet.
Fru talman! Det är klart att det är frågan om vilken världsbild man har. Min världsbild ser helt annorlunda ut än Hadar Cars. Jag vill inte låsa in Sverige innanför de gemensamma tullmurar som finns runt EU:s gränsområde. Jag vill inte binda upp Sverige till en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Jag tycker att alliansfrihet och fred är viktigt. Jag vill ha ett internationellt samarbete. Och jag tror att det är vad stora grupper av det svenska folket också vill. Jag är övertygad om att människor i Sverige vill ha den här friheten och möjligheten att välja de politiker som kan fatta de politiska beslut som behövs för en god ekonomi, ett gott samarbete och ett globalt samarbete i världen.
Fru talman! Marianne Samuelsson talar om tullmurar inom EU. Hon jämför dem med tullmuren i Sverige. Tullmuren inom EU är något högre. Den är ca 5,5 % i Sverige och 4,5 % inom EU. Det är denna procent som för henne är avgörande om man befinner sig i ett rikemansblock eller har öppenhet gentemot omvärlden. Det är helt löjligt! Vad är det Marianne Samuelsson säger nej till? Hon säger att vi skall arbeta internationellt. Är det någonting det europeiska samarbetet går ut på är det att försöka se till att trygga demokratin i Europa och få med de länder som under oerhört långt tid, alldeles för lång tid, stod utanför detta samarbete och lydde under kommunistiska regimer. Det gäller att få dessa länder trygga för demokratin och ge dem ett välstånd och en ekonomisk utveckling som gör att också människor i de länderna kan hoppas på en framtid. Tillsammans skall man kunna bygga någonting i solidarisk anda mellan Europas folk som för alltid tryggar freden i Europa. Det säger Miljöpartiet nej till. I stället skall Marianne Samuelsson samarbeta på annat håll i världen, men inte samarbeta om det som är centralt för Sverige och utvecklingen i vår världsdel. Det är en dålig bild av världen som hon tecknar. Världen börjar alltid i vår närhet. Marianne Samuelsson vill hoppa över det som är vår egen gemenskap, vår egen närhet, för att kunna tala om andra saker. Vi som är för ett ja vill verka på den plats där vi finns, i den världsdel där vi lever, för att trygga förutsättningarna för fred och frihet i vår omvärld.

Fru talman! Ett medlemsskap i den europeiska unionen är en ny politisk plattfrom. Därifrån kan vi bedriva ett förändringsarbete som går långt utöver EU är den politiska plattform där vi kan besluta om framtiden genom att utveckla relationerna dels mellan Sverige och EU:s medlemsländer, dels förhållanden inom EU och förhållandet mellan EU och världen i övrigt. Svenskt inflytande kan kanaliseras via den svenska regeringen och lagstiftningsarbetet, inom våra politiska partigrupper i Europaparlamentet samt genom kommittéarbete och expertmedverkan inom unionen. Som kristdemokrater kommer vi att vara aktiva vid ett medlemsskap i EU. Ett medlemsskap är början på ett politiskt förändringsarbete med långtgående framtidsvisioner. Fru talman! Jag vill redogöra för våra ambitioner på det socialpolitiska, det miljöpolitiska och det biståndspolitiska området vid ett kommande EU Kds anser att grunden för en god socialpolitik är familjelivets villkor. Generösa sociala villkor för familjelivet är en nödvändig investering för barnens utveckling och för kommande generationer. Samhället skall ge stöd till familjen som institution men aldrig ta över familjens ansvar och uppgifter. Vi anser att EU:s sociala dimension måste rymma utvecklingsmöjligheter för varje individ i samhället. Detta gäller oavsett ålder, kön, religion eller nationalitet, och frågona kring jämställdhet måste få en central position. Sverige har lång erfarenhet av bra arbetsmiljöer på både stora och små arbetsplatser. Denna erfarenhet måste tillföras EU:s sociala dimension. Det återstår mycket att göra för Europas kvinnor och ungdomar vad gäller villkor för utbildning och arbete. EU:s medlemsländer har antagit WHO:s alkoholpolitiska mål att sänka konsumtionen med 25 % till år 2000. Sveriges relativt framgångsrika alkoholpolitik kan bli ett föredöme för många europeiska länder i kampen mot de skador alkoholkonsumtionen förorsakar. Kampen mot narkotikans utbredning är ett gemensamt problem för Sverige och EU. Med gemensam polisiär spaning och skärpt gränskontroll måste vi stoppa narkotikatrafiken. Kds mål är inte ett nyliberalt marknadens Europa eller ett socialistiskt och kollektivistiskt Europa. Vårt mål är ett familjernas och medborgarnas Europa. Det är människan och människovärdet som skall uppvärderas. Fru talman! Det är kristdemokraternas övertygelse att EU blir en betydelsefull organisation i internationella miljösammanhang. Inom EU:s område finns de flesta av Europas stora industrinationer och därmed också möjligheten till ett organiserat gränsöverskridande samarbete i miljöfrågorna. EU:s förmåga till bindande lagstiftning ökar effektiviteten i besluten mellan medlemsländerna. Miljöskyddsgarantin, som skyddar ett lands högre hälso och miljöambitioner, måste stärkas ytterligare. Inget land får hindras att vara föregångare med relevanta miljökrav inom EU. EU:s miljöpolitiska mål skall vara att reducera avfall och utveckla kretsloppssamhället. Vidare anser vi att EU skall verka för en skatteväxling med hårdare skatter på miljöstörande verksamheter och lägre skatter på arbetskraft. Som medlem bör Sverige vara pådrivande för ett miljöanpassat jordbruk i EU med minskad kemikalieanvändning inom vegetabilieproduktionen. Det ekologiska jordbrukets konkurrenskraft måste garanteras av miljöskäl. Vidare bör Sverige verka för att EU skall värna uländernas rätt till en ren och oförstörd miljö. Fru talman! Jag vill understryka Sveriges betydelsefulla roll som föregångsland på biståndsområdet. Det är kristdemokraternas uppfattning att EU:s bistånd till tredje världen måste öka vad avser insatser för en bättre hälsa, för utbildning och för kvinnornas situation. U-ländernas skuldsanering måste fortsätta för att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och egen produktion. Östeuropa bör fortsatt inriktas på personellt och ekonomiskt stöd för att utveckla demokratiska rättssamhällen och marknadsekonomi. Fru talman! Kristdemokraterna kommer att använda den nya politiska plattformen i EU till ett aktivt arbete för ett medborgarnas Europa, ett samhälle med mycket stor öppenhet och samverkan med människor också utanför denna gemenskap. Må svenska folket den 13 november rösta ja till denna historiska möjlighet!

Fru talman! Det är en märklig kampanj som nejsägarna bedriver inför folkomröstningen. I fråga efter fråga försöker nej-sägarna sitta på två stolar samtidigt. Det är självklart att många människor blir förbryllade av dessa motsättningar. Det är sannolikt ett av skälen till varför opinionsvinden nu har vänt och ja-sidan har medvind. Jag skall ge några exempel. Ni nej-sägare påstår å ena sidan att Sverige skulle bli maktlöst som medlem i Europeiska unionen. Vi skulle inte kunna påverka någonting. Vi skulle bara få anpassa oss, och våra villkor skulle försämras. Samtidigt säger ni att Sverige genom utanförskap skulle få en väldig makt. Då skulle vi behålla vår suveränitet och samtidigt få makt att påverka politiken i Norden, i Europa och i hela världen - miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, handelspolitik och biståndspolitik. Hur kan det komma sig att medlemskap ger maktlöshet medan utanförskap ger en väldig makt? Är Sverige så starkt att vi som enda land i Europa inte behöver samarbetet i den europeiska unionen. Eller är Sverige så svagt att vi inte skulle ha någon chans att hävda oss inom EU? Här måste ni som är nej-sägare förklara er. Ni kan inte under de tre veckor som återstår till folkomröstningen fortsätta att sitta på två stolar. På samma sätt finns det en väldig motsättning i diskussionen om demokratin. Jag har inte hört någon ansvarsfull person som har vågat påstå att Danmark, Holland och Storbritannien skulle ha gett upp sin demokrati. Danskarna är goda demokrater, och Danmark är en god - och glad - demokrati. Men vi får gång på gång höra att Sverige skulle förlora sin demokrati om vårt land blev medlem i Europeiska unionen. Hur kan det komma sig att den svenska demokratin skulle gå förlorad vid ett medlemskap i EU, medan Danmark, Storbritannien, Holland och andra länder är goda demokratier efter en lång tid som EU-medlemmar? Också i denna viktiga fråga måste ni på nej-sidan förklara var ni står. Ni kan inte fortsätta att sitta på två stolar i tre veckor till. Ni är skyldiga att ge en förklaring, särskilt till alla dem som är osäkra inför folkomröstningen. Det är ni som skapar osäkerhet, och det är ni som kan undanröja osäkerheten genom att tala om vad ni egentligen står för. Men ni kan inte gå på två spår samtidigt. Jag vill peka på ytterligare en motsättning. Många av nej-sägarna hävdar att medlemskap betyder att vi inte kan bedriva en ambitiös arbetsmarknads och välfärdspolitik, att allt kommer att styras av dunkla konservativa krafter. Men samtidigt vet vi att det hårdaste motståndet kommer från den mest nyliberala regeringen i Europa, dvs. den i Storbritannien, och särskilt från högerkrafterna inom och utom denna regering. De vänder sig mot EU just därför att EU står för höjda sociala ambitioner i Europa. Hur förklarar ni som är nej-sägare att ni har hamnat i detta dåliga, inåtvända, nationalistiska sällskap? EU kan ju inte på en och samma gång vara ett högerprojekt och ett hot mot högerns flaggskepp, det brittiska systemskiftet. Fru talman! Detta leder mig över till en avslutande fråga, som jag vill rikta till företrädarna för Moderata samlingspartiet. Det duger inte att låta morsk här i den svenska riksdagen men sedan resa runt i Europa och vara inställsam mot dem som gör allt för att misskreditera det europeiska samarbetet.

Därför, bästa moderater, måste ni förklara er. När skall ni ta itu med den farliga nationalismen på högerkanten? Fru talman! Vad Europa behöver är inte mer av nationalism och motsättningar, varken gröna eller blå, utan mer av internationalism och samarbete.

Fru talman! Jag ställde en rak fråga. Jag frågade inte hur länge Moderata samlingspartiet och tidigare Högerpartiet hade verkat för ett svenskt medlemskap. Jag frågade: Kan ni visa på några insatser som ni har gjort för att ute i Europa bekämpa den nationalism som finns inom högerpartierna? Den frågan kvarstår, och jag hoppas att Göran Lennmarker kan ge ett enda exempel på att Moderata samlingspartiet har gjort någonting på det området.

Fru talman! Jag preciserar min fråga ytterligare. För det första: Om det blir ett ja i folkomröstningen skall den svenska riksdagen utse ledamöter i Europaparlamentet. Hur kommer Moderata samlingspartiets representanter att förhålla sig till dem som representerar den italienska högern? Det skulle vara intressant att få ett klart besked om hur ni skall förhålla er till dem. För det andra: Det har nyligen varit en konservativ kongress i Storbritannien, där inte minst herr Portillo - som är den nya, stora stjärnan och som man väntar sig skall bli ledaren för Moderaternas partivänner i Storbritannien - har gett uttryck för väldigt nationalistiska synsätt. Vad gör ni för att påverka era partivänner där i en mer europeisk riktning?

Fru talman! Vilken roll skall Sverige spela i framtidens Europa? Finns det anledning för oss i vårt land att vara med och ta ansvar för Europas utveckling, och har vi något viktigt att bidra med i det samarbete som nu omfattar allt fler länder? Eller är det bättre att välja utanförskap, med all den osäkerhet som det innebär? Det är dessa frågor som svenska folket skall ta ställning till den 13 november. Tolv självständiga demokratiska länder har fullständigt frivilligt beslutat sig för att gå in i ett förpliktigande samarbete inom vissa områden för att forma framtidens Europa till det bättre. Vi är fyra länder som har genomfört förhandlingar inför medlemskap - förhandlingar där vi för vårt land har uppnått långt bättre resultat än vad vi vågat förvänta. Hur man än vänder och vrider på detaljerna är det ovedersägligen så att EU har gått Sverige till mötes på snart sagt varje förhandlingspunkt. Dessutom har Sverige, redan som ansökarland, påverkat EU i vår riktning i så viktiga frågor som frihandelsavtalen med Dessa erfarenheter visar att Sveriges möjligheter till inflytande är stora. Ingen inbillar sig väl att det inflytande som Sverige så påtagligt haft som ansökarland skulle bli mindre när Sverige blir medlemsland. Kulturen i EU:s samarbete är just den vi bevittnat under medlemskapsförhandlingarna. Man stöter och blöter frågeställningarna med målsättningen att komma överens. Och i den processen är det sakskälen och argumentens tyngd som avgör. Många fler länder knackar nu på dörren till EU. De östeuropeiska länderna vill inget hellre än att få komma med. Polen och Ungern har redan lämnat in sina ansökningar. Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien sitter förhoppningsfulla i väntrummet. Estland, Lettland och Litauen söker sig så nära EU som möjligt, och de ser medlemskap som ett framtida mål. Som medlem kan Sverige i EU vara med och bana vägen för dessa länder. Nu har Österrikes och Finlands folk klart och tydligt talat om att de vill vara med och ta ansvar för framtiden i Europa. För vårt land, liksom för Norge, återstår folkets avgörande i folkomröstningen. Inför det ställningstagandet är det inte detaljer och navelskådande som är det väsentliga. I stället är det målsättningarna bakom ländernas samarbete och de möjligheter som ett EU-medlemskap öppnar för oss i vårt land när det gäller att få vara med och forma framtiden i vår del av världen som är viktigt. Det är en mycket enkel taktik att hacka sönder EU-frågan i en mångfald detaljer och likt nej-rörelsen framställa varje förändring som något misstänkt och skrämmande. Men då glömmer man den viktiga helheten och man bortser ifrån de goda avsikter som ligger bakom att så många demokratiska länder frivilligt går in för att samarbeta. Grundtankarna bakom EU är att man genom att väva länder och folk samman ekonomiskt och politiskt en gång för alla skall förhindra krig. Samarbetet fungerar som en garant för fred och demokrati i de länder som är med. Ett annat viktigt mål är att öka välståndet inom hela samarbetsområdet. Jag påstår inte att allting i EU-samarbetet är perfekt, men den strategi man valt har faktiskt visat sig vara lyckosam för freden, för demokratin och för välståndet. I EU har självständiga länder valt att på vissa områden fatta gemensamma beslut. Det gäller främst de frågor som hör samman med den inre marknaden, något som Sverige redan anammat genom EES avtalet. Det gäller också handelspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken. Därutöver skapar EU-gemenskapen möjligheter att lösa stora övergripande frågor som bara kan lösas genom samarbete. Hit hör den gemensamma säkerhets och utrikespolitiken, samarbetet för att begränsa kriminalitet och knark och samarbetet för att förbättra miljön. Detta samarbete begränsas inte bara till det området som omfattas av medlemsländerna. EU bidrar verksamt till att förbättra och stabilisera situationen i de forna östländerna. Inte minst är insatserna för att förbättra miljön i dessa områden ett exempel på EU:s utåtriktade verksamhet. Och som medlem i EU kan man nå långt längre än som enskilt land. Ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen är den viktigaste framtidsfråga som vi någonsin stått inför. Det finska folket har sagt ja till det europeiska samarbetet. Jag är övertygad om att de allra flesta i vårt land vill att Sverige tillsammans med Finland, Danmark och övriga EU-länder skall ta aktiv del i utvecklingen av den del av världen som vi själva är en del av. Det ger oss samtidigt chansen att ta vara på alla de möjligheter som medlemskapet ger.

Fru talman! Den avgörande frågan är om vi vill vara med och forma framtiden i samarbete med andra eller om vi i framtiden skall låta oss passivt formas av andras samarbete. När vi i dag för denna långa diskussion här i kammaren gör vi inte det därför att det är vi här som skall avgöra frågan. Vi gör det inte heller därför att vi skulle kunna övertala svenska folket att fatta sitt beslut i den ena eller andra riktningen. Vi gör det därför att vi som goda demokrater kan försöka övertyga med goda argument. När jag lyssnade på inläggen tidigare i debatten från den extrema nej-sidan - inte minst Marianne Samuelssons - kom jag att tänka på de ord som Václav Havel använde i sitt glödande tal inför Europaparlamentarikerna tidigare i år. Från sitt perspektiv ger han en helt annan bild av den europeiska unionen. Han säger att han ser den som ett systematiskt skapande av ett utrymme som möjliggör för de olika särdragen i Europa att utveckla sig i frihet. Han säger att historien har kastat en handske som vi, om vi vill, kan ta upp och gör vi inte det är det en chans som går förlorad för vår kontinent. Det är ett litet annat perspektiv än att bara skrämma svenska folket för en hög medlemsavgift. Det är en historisk uppgift att nu när diktaturerna har fallit i Öst och Centraleuropa också inlemma dem i ett samarbete med väst, precis som EG en gång inlemmade Grekland, Spanien och Portugal när de gamla högerdiktaturerna hade fallit där. Detta är också något som står på EU:s dagordning, nämligen att fläta Europas länder så nära varandra att krig inte blir möjligt, i bästa fall. Marianne Samuelsson säger i stället att vi inte skall låsa in oss för att bara samarbeta med några få länder. Men det är ju precis det som Miljöpartiet de gröna och de extrema nej-sägarna förespåkar i det här fallet. Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kommer att bjudas in till EU:s toppmöten. De kommer att bjudas in till de rådsmöten om ekonomi som finansministrarna håller. De kommer att bjudas in till ministermöten om transport, forskning och miljö. De kommer att bjudas in till inrikes och justitieministermöten, och de kommer att inbjudas till möten om utbildning och kultur. Där kommer alltså redan nu i höst representanter för tjugo europeiska länder att sitta. Det alternativ - som jag uppfattar det - som nejsidan beskriver är att vi i stället skulle lämna det bordet och överlåta till övriga europeiska länder att diskutera och forma framtiden. Vi skulle i stället gå in i ett rum med Island, Liechtenstein och möjligen med Norge. Är det ändå inte dags, Marianne Samuelsson, att en gång för alla göra slut på detta tal om att Sverige väljer några få till förmån för de många, om Sverige väljer att stå utanför EU? Det är också viktigt att peka på vilket oerhört ansvar Sverige har för Baltikums framtid. Det är naturligtvis ingen självklarhet, men en stor möjlighet, att inlemma också Baltikum i detta arbete. Sverige har varit med och påverkat så att EU skriver ett frihandelsavtal med Baltikum. Det kommer också att kunna bli ett associationsavtal och så småningom ett medlemskap. Vilken vision av en möjlighet det är att se hela Östersjön omgärdad av länder som samarbetar i den europeiska unionen. Låt oss vara med för att i samarbete med varandra forma framtiden runt Östersjön, i stället för att låta vår framtid runt Östersjön formas av andra! Svik inte en gång till Baltikums sak! Se i stället till, när det verkligen ställs på sin spets, att inte överge Baltikum när det gäller - för att travestera Václav Havel - att skapa ett utrymme för Baltikums särdrag att utvecklas i frihet. Där om någonstans blir det så tydligt att kampen för ett gott samarbete inom den europeiska unionen också är en kamp för länders självständighet. Det är därför som det är så oerhört viktigt att vi inte bara låter oss formas av andra. Vi skall vara med och forma framtiden. Det betyder mycket för oss, men vi har ett ansvar också för andra. Det är på den punkten som den extrema nej-sidan sviker. Det är något som jag inte vill göra.

Fru talman! Det är min övertygelse att Europas och Sveriges säkerhet förbättras genom existensen av den europeiska unionen. Det är likaså min övertygelse att Europas och Sveriges möjligheter till solidaritet ökar genom den europeiska unionen. Jag börjar med säkerheten. Genom det kalla krigets slut har Sveriges säkerhetspolitiska handlingsuttrymme kraftigt vidgats. Vi ligger inte längre klämda mellan militärpakternas sköldar i terrorbalansens tid. Hotet om det överraskande anfallet från övermäktiga styrkor är borta. Men samtidigt har nya, svårlösta och arbetskrävande problem dykt upp. Det kalla kriget djupfryste historiska konflikter och stängde in världen i konstlade block och, i en del fall, onaturliga statsbildningar. Vi ser effekterna av detta som grymmast i f.d. Jugoslavien och i flera republiker i det forna Sovjetunionen. Men ingen europeisk region går fri från farorna av aggressiv nationalism, internationell maffia, miljöförstöring, rasism, massarbetslöshet och social oro. Dessa problem kan inte lösas med militära medel - de måste tacklas genom samarbete över gränserna. Att väva samman folk och nationer genom allsidiga kontakter och frivilliga avtal till ömsesidig nytta är den viktigaste fredsfaktorn i vår tid. Fredsfaktorn är alltjämt giltig. Under 1990-talets första år har fler européer dödats i krig än under hela efterkrigstiden. Fru talman! Socialdemokratin har under flera årtionden arbetat för en alleuropeisk fredsordning, för en framtid bortom murar, militärpakter och neutralitet. Men just nu vet ingen hur denna fredsordning kommer att gestalta sig i Europa. Därför gör vi rätt i att inte ändra vår huvudlinje: att stå utanför militära pakter och bidra aktivt överallt där vi kan till Europas gemensamma säkerhet och kärnvapnens eliminering. I Maastrichtavtalet finns inga hinder för att varje land inom EU bibehåller kontrollen över sin säkerhetspolitik. Där finns inget som säger att ett medlemskap förpliktar till något militärt samarbete. Det råder vad man skulle kunna kalla dubbla veton inom EU när det gäller säkerhetspolitiken, av ungefär samma art som i FN:s säkerhetsråd. Kravet på enhällighet i alla viktiga frågor är att likställa med ett veto. Därför är också talet om att vi skulle tvingas in i ett kärnvapenförbund ingenting annat än oseriöst struntprat. Tror någon att länder som Sverige, Österrike, Irland, Danmark eller Holland skulle vilja ha med kärnvapen i EU-projektet? I ickespridningsavtalet NPT stadgas dessutom att en kärnvapenmakt inte får dela med sig av kärnvapen - inte till någon som helst mottagare. Sveriges militära alliansfrihet består. Vi skall visa öppenhet i efterkommunismens tid med siktet inställt på gemensam, kollektiv säkerhet. Under tiden skall Sverige vara en aktiv bidragsgivare till en alleuropeisk fredsordning i alla de sammanhang vi kan, utanför den rent militära allianstillhörighetens ram. Ett sådant agerande stärker vår och Europas säkerhet. Fru talman! Så till solidariteten! Ett ja i folkomröstningen den 13 november innebär att Sverige får tillgång till en ny och mycket viktig kanal för samarbetet med länder i tredje världen och i Genom Maastrichtavtalet finns för första gången en traktatsmässig grund för medlemsländernas utvecklingssamarbete. I avtalet slås t.ex. fast att ett övergripande mål för samarbetet skall vara fattigdomsbekämpning och att biståndet skall bidra till: en bärkraftig ekonomisk utveckling, en gradvis integration i världsekonomin, och en utveckling och konsolidering av demokrati, rättssäkerhet samt respekt för mänskliga rättigheter. Fru talman! Dessa mål stämmer mycket väl överens med de svenska biståndspolitiska målen. Genom ett aktivt agerande i Bryssel - och ett sådant agerande kan jag utlova för min del om det blir aktuellt - har vi goda möjligheter att bidra till att dessa gemensamma mål uppfylls. Genom medlemskapet kan vi direkt påverka utformningen av ett bistånd som till sin volym är ungefär dubblet så stort som den svenska biståndsbudgeten och som når över 100 länder. Vi kommer själva att få bidra med strax under 10 % till den gemensamma EU-budgeten - 90 % av vår budget ligger i våra egna händer. Vi får också på ett helt annat sätt än i dag en möjlighet att delta i den hela tiden pågående policydialogen i Bryssel. Sverige har ett gott biståndspolitiskt anseende, så det finns all anledning att tro att man i Bryssel kommer att lyssna med intresse till våra svenska biståndserfarenheter. Indirekt innebär detta att vi får möjlighet att påverka det biståndspolitiska tänkandet i en grupp länder som tillsammans svarar för mer än 40 % av världens samlade bistånd. Vid ett medlemskap i EU kommer Sverige automatiskt också att delta i EU:s omfattande samarbete med Central och Östeuropa. Andreas Carlgren var inne på det. Detta är koncentrerat till Baltikum. Det innebär 10 miljarder kronor. Det andra programmet heter TACIS. Det gäller länderna inom miljarder kronor. Det är alltså två program som är 15 gånger större än det svenska östbiståndet och som vi kan vara med och påverka. Östsamarbetet inom EU är en av de få verksamheter för vilka en ökning förutses i nästa års budget En viktig fråga är omfattningen av det svenska bilaterala samarbetet med Central och Östeuropa vid ett medlemskap i EU. Av allt att döma kommer EU fortsättningsvis att ägna större uppmärksamhet än tidigare åt bl.a. Östersjöregionerna - detta sagt som en kommentar till Andreas Carlgren. Om och när Finland, Norge och Sverige blir medlemmar av EU, ökar möjligheterna att utnyttja EU:s faciliteter då det gäller regionalt och gränsregionalt samarbete i Östersjöområdet, vilket i sig förstärker EU:s samlade intresse för regionen. Till detta kommer att Östersjöområdet får större specifik vikt genom särskilda allmänpolitiska och/eller säkerhetspolitiska initiativ, t.ex. den s.k. stabilitetspakten. Till sist, fru talman! Femtio år efter dagen D i Normandie och nazismens nederlag och fem år efter det att järnridån började rosta sönder inifrån och Sovjetkommunismen försvann söker vi i Europa alltjämt vår väg. Den ungerske författaren György Konrád har mot bakgrunden av den dramatiska situation vi lever i formulerat dilemmat så här: "Om det finns en väg ut ur Sarajevo och Bosnien, och de eviga europeiska krigen, så heter den övernationellt samarbete. I öst som väst. Det Jugoslavien kunde ha blivit, måste Europa nu skapa." Fru talman! Europa måste ena sig utan att förlora sin mångfald, organisera sig utan att resa murar mot omvärlden. Ett slutet Europa, som omger sig med en mental och ekonomisk järnridå blir i längden självförstörande. Om vi skall lyckas med att omvandla "våra bästa stämningars längtan" till verklighet måste vi ha en global dimension i våra projekt och vår politik. Man kan varken förstå sammanhangen eller sin tid om man inte ser problemen globalt. Den globala dimensionen får inte stå i motsatsställning till de ideal som man kämpar för i inrikespolitiken. Just för att motverka Zjirinovskijeffekten i öst, för att bekämpa massarbetslösheten i väst, för att undvika nya Bosnienkonflikter och för att mobilisera stora resurser för internationell solidaritet behövs den europeiska unionen.
Fru talman! Jag tycker att det som Pierre Schori betonar är viktigt. Det är viktigt med ett samarbete också med Central och Östeuropa och att Sverige kan spela en roll när det gäller att inlemma Baltikum i detta samarbete - siktet är inställt på ett medlemskap. Såvitt jag vet är Pierre Schori det första statsrådet i denna regering som på allvar kommenterar det som vi från Centern har tagit upp flera gånger, nämligen att vi måste skapa en gemensam nationell hållning. Det har varit en av våra viktiga punkter. Vi har tagit upp den, eftersom vi tycker att man vilseleder alla de svenska människor som skall rösta i den här frågan om man försöker framställa det som att vi väljer mellan ett moderat eller ett socialdemokratiskt Europa. Vi måste framför allt betona att Sverige och vi svenskar bidrar med något viktigt i Europa. Då behöver vi en nationell hållning. Det kan vara ett av de allra viktigaste bidrag som vi kan ge.

Fru talman! Jag gav uttryck för en klassisk socialdemokratisk politik, om man kan tala om klassisk när man avser åtminstone ett decennium tillbaka, Andreas Carlgren. Jag välkomnar den inställning som Andreas Carlgren har och ser fram emot ett intimt samarbete med honom och hans likasinnade i denna kammare. Då kan vi bidra till ett stabilt, säkert och fredligt
Fru talman! Möjligen har Pierre Schori, som socialdemokrat, lätt att förväxla socialdemokratiskt med svenskt. Jag ser det gärna som en god svensk tradition att vi samarbetar om dessa viktiga frågor. Jag vill betona att det är ett nationellt uppdrag och inte bara ett partipolitiskt uppdrag som vi tar på oss.

Fru talman! Jag har som minister under tre år varit en s.k. observatör vid EG:s och EU:s ministerrådsmöten. Det har handlat om invandrarfrågor och frågor om gränskontroll. EU:s invandrar och justitieministrar har sammanträtt ungefär två gånger per år. Sverige, Norge, Finland och några länder till som inte är medlemmar i EU har inbjudits som s.k. observatörer. Det har gått så till att EU-ministrarna har sammanträtt en eller två dagar. Sedan har vi observatörer kallats in under någon timme för att få lyssna till vad EU-ministrarna har kommit överens om. Invandrarfrågor och frågor om bekämpning av internationell brottslighet och kriminalitet är till sin natur gränsöverskridande. De kräver ett samarbete. Visst kan det sägas vara bekvämt att bara sitta och vänta på att bli informerad om vad andra har arbetat fram, men jag tycker att det har varit förödmjukande för Sverige. Sveriges representant har hänvisats till att sitta utanför sammanträdesrummet, där besluten har fattats, och bara fått vänta på att bli informerad om beslut som angår och påverkar oss. När jag har suttit där och väntat och underhand fått information från den danska ministern har jag ställt mig frågan varför inte vi i Sverige skall sitta med vid borden där besluten fattas. Varför skall vi i Sverige inte vara med och påverka i frågor som är viktiga för oss? Varför skall vi i Sverige inte vara med och dela med oss av våra värderingar och kunskaper? Varför skall vi avstå från att fördjupa ett samarbete om frågor som berör oss? Varför skall inte vi kunna vara med från början när besluten förbereds, när de växer fram och sedan vara med och rösta när besluten skall fattas? Jag ser faktiskt ett medlemskap i EU som ett utvecklande av demokratin och som ett vidgande av rösträtten. Till demokratins grundsatser hör också öppenheten, att viktiga beslut inte fattas i slutna rum. Där makt utövas skall öppenhet råda. Det är en viktig princip. Jag är glad över den diskussion som vi nu har haft här i Sverige om yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Den diskussionen har vi fört i ljuset av EU-medlemskapet. Detta är frågor som ofta debatteras av experter. Nu har diskussionen fått en större bredd. Det visar att det finns en bred förankring i Sverige för Sveriges unika öppenhet. Det är bra. Men diskussionen har förts utefter ett tema som handlar om att medlemskapet i EU skulle hota den svenska offentlighetsprincipen. Det är helt fel. Vad debatten egentligen visar är att vi har för mycket hemlighetsmakeri här hemma i Sverige när det gäller utrikespolitiken. Principen är att allting skall hemligstämplas. Till skillnad från när det gäller alla andra handlingar i Sverige är presumtionen för utrikeshandlingar sekretess. Det bör vi ändra på. Det är faktiskt någonting som vi själva bestämmer över. De EU-handlingar som kommer till Sverige skall behandlas enligt svensk lag. Det betyder att svenska myndigheter inte bör låta sig imponeras av olika EU stämplar om sekretess, om begränsad distribution osv. Svensk lag gäller och skall tillämpas på ett öppet sätt. Vi bör med den här erfarenheten ändra vår egen lagstiftning och tillämpningen av utrikessekretessen. Det är det ena. Det andra är att vi, när Sverige förhoppningsvis blir medlem i EU, kan driva på om en ökad öppenhet också inom EU:s egna institutioner. Det pågår ju redan en välkommen process inom EU för en ökad insyn och öppenhet. Det är bra, men den bör påskyndas. Sverige kan tillsammans med övriga nordiska länder bidra till det. Vi har också samarbetspartner ute i Europa, bland tidningsmän, medier och journalister. Redan nu har EU:s ministerråd dragits inför EU-domstolen för att testas när det gäller deklarationen om den ökade öppenheten. Fru talman! Hans-Gunnar Axberger, f.d. pressombudsman, lade nyligen fram en utredning som han har gjort på uppdrag av Journalistförbundet. Han avslutar den med att säga: "Hur offentlighetsprincipen kommer att påverkas av ett svenskt EU-medlemskap är alltså till syvende och sist mest av allt beroende på vår egen vilja och beslutsamhet att genomdriva våra synsätt." I Sverige har vi faktiskt inte någon anledning att kröka rygg, utan vi bör frimodigt sprida våra traditioner och idéer för yttrandefriheten.

Fru talman! Det allra märkligaste med den svenska EU-debatten är att just de partier som borde vara de mest entusiastiska över medlemskapets möjligheter - med tanke på vad de står för i sina program - är de partier som är hårdast emot. Hur skall man annars få bukt med miljöförstöringen, arbetslösheten och hoten mot välfärden, om man inte går in i ett bindande politiskt samarbete? Självfallet måste ett sådant samarbete först utvecklas med den mest näraliggande kretsen, de som vi hör ihop med geografiskt, kulturellt och ekonomiskt. Det är EU. Det är Europa. EU finns. Vi kan lätt ställa oss bakom de mål EU ställer upp. Att målen inte är förverkligade är inget skäl till att vara emot. Tvärtom, då är det ännu viktigare att vi deltar. Man måste vara realist för att få politisk kraft. Man måste erkänna hur verkligheten faktiskt ser ut. Men det gör inte motståndarna till EU, i varje fall inte de som står till vänster i politiken. Jag har litet lättare för att förstå de andra motståndarna. De ogillar EU av precis de skäl som gör att det socialdemokratiska partiet har tagit ställning för medlemskap. EU-motståndarna hänger sig åt en tolkning, bild, av verkligheten som är falsk. De ser Sverige som ett rikare, miljövänligare och mer solidariskt föregångsland där alla har jobb och allt går på räls framåt. Men däremot har EU hög arbetslöshet praktiskt taget som en princip, är kapitalismens högborg och de rikas intressebevakare. Det är en genomfalsk bild. Den får ibland i debatten nästan främlingsfientliga undertoner. Allra falskast är EU motståndarnas föreställning att ensam är stark och att vi själva har makt att styra över investeringarna, ränteutvecklingen och tillväxten i Sverige. Det är ännu värre i fråga om realism. Ekonomin skulle inte spela någon roll för politiken. Det räcker med att vilja, att vi struntar i ekonomin. Sanningen är ju den att Sverige inte längre alls tillhör den rikare halvan av Västeuropa. Lönerna har rasat ordentligt. Landet ligger på 17-18 plats i OECD EU har utvecklats från att i huvudsak vara en organisation som verkar för frihandel till att bli en aktiv kraft för miljö och social utveckling. Det har tagit tid. Men nu står kampen mot arbetslösheten först på ministerrådets agenda. I fråga om det nationella självbestämmandet är det väl inte någon församling som är mer medveten om gränserna för den nationella suveräniteten än just denna, Sveriges riksdag. Det är därför som vi i så överväldigande grad är anhängare av tanken på svenskt medlemskap. Vad är det för glädje i att ha ett formellt självbestämmande men en allt större maktlöshet? Då är det värre att ge upp en del av detta självbestämmnande för att vinna verkligt inflytande och möjlighet att förverkliga de politiska målen. Jag är först att erkänna att det är klart att det går långsamt. Felet med EU är att det är för litet Europapolitik. De nationella strävandena och det nationella tänkandet i Europa är också starkt, precis som i Sverige. Men alternativet till att försöka att tro på en förändrad maktbalans är att ge upp kampen för en tryggare och rättvisare värld. Detta är något som Vänstern och miljöpartierna i Europa har insett. De är de starkaste förespråkarna för det politiska samarbetet. De är federalister. Jag delar i grunden uppfattningen i deras analys. Hotet i dag kommer från den del av Europa som hyser extremhögern, nationalisterna och delar av borgerligheten, som vill ha ett svagt EU för att på så sätt hävda marknadens suveränitet. Om EU misslyckas, hotar fortsatt ekologisk och social nedbrytning. I spåren av detta får vi fördjupade klyftor av sociala motsättningar, främlingsfientlighet, fascism och hot mot demokratin och freden. Det råder ingen motsättning mellan att verka inom FN eller i nordiskt samarbete och att vara medlem i EU. Tvärtom, det nordiska samarbetet kommer förmodligen att få en skjuts av Europasamarbetet. Det har stått stilla länge. De som säger nej måste kunna visa att det finns alternativ. Jag har lyssnat på debatten i kammaren ända sedan kl. 9 i morse. Jag har ännu inte fått höra något trovärdigt alternativ till medlemskapet i Europeiska unionen för att bekämpa de stora problem vi står inför - miljön, freden och välfärden. Den allvarligaste verklighetsförvanskningen som motståndarna har begått är när de framställer valet den 13 november som ett val mellan det trygga ickeförändring och att ta steget ut i något okänt, dyrbart och riskfyllt. Sanningen är ju att vi står inför ett val mellan två okända vägar där all kunskap och logiskt tänkande talar för att ett nej är det mer riskfyllda och dyrbara ställningstagandet för svenska folket. För det första kan ett nej få mycket besvärliga ekonomiska konsekvenser på grund av effekterna på räntan och investeringarna. Att konsekvenserna inte går att siffersätta - som Johan Lönnroth sade - betyder inte att de inte finns eller att de inte skulle vara stora. För det andra innebär ett nej att vi frivilligt skulle avstå från att ha rösträtt i Europa. För det tredje, och värst av allt, betyder ett nej att vi smiter från vår skyldighet och vårt eget intresse att tillsammans med andra folk i Europa lösa vår tids allvarligaste problem: kampen för freden, miljön och goda sociala villkor.

Fru talkvinna! För att påvisa den kulturella utvecklingen anser jag det nödvändigt att understryka att talmansposten inte längre är självklart förbehållen en man. Språket har tyvärr halkat efter verkligheten. Därför kommer jag i jämlikhetens namn att fortsättningsvis kalla er fru talkvinna. Jag inleder med att nämna problemet mellan verkligheten och språket. Jag vill fortsätta på temat problem med verkligheten. Vi miljöpartister kallas ibland för orealistiska. Jag tycker att det är en orealistisk inställning. Vi är konsekventa - inget annat. När det gäller trafikpolitiken innebär inte konsekvens att vi anser att människor nödvändigtvis skall cykla mellan Stockholm och Göteborg. Det innebär snarare att vi välkomnar nya miljövänliga lösningar, som t.ex. X2000. Det är en konsekvent åtgärd som löser verkliga problem. Att vara konsekvent innebär inte att skapa trevliga formuleringar som inte har någon anknytning till vad man egentligen gör. Vi har alla sett hur ordet miljö har dragits i smutsen genom att utnyttjas i olika sammanhang för alla möjliga olika syften. Att vara realistisk innebär inte att helt enkelt skräddarsy problemlösningar efter sina egna förhoppningar. EU:s gemensamma trafikpolitik har under de senaste åren utmärkts för att vara både inkonsekvent och orealistisk. Trafikpolitikerna i EU brottas med oerhörda problem, vilket också lett till att EU knappt avancerat alls på området. Följande problem måste lösas. En konstant efterfrågan på transportmöjligheter för människor och gods, dvs. en ökad trafikbelastning inom unionen som ger ökad utsläppsmängd, hälso och miljöproblem till följd av utsläppen och samhällskostnader till följd av försämrad hälsa. Vi har kunnat bevittna hur man helt enkelt valt att strunta i alla dessa problem utom det första. I Task Force Report, EU:s miljökonsekvensutredning, säger man att den allvarligaste miljöeffekten av den inre marknaden är utsläppen. Trots att EU:s femte miljöhandlingsprogram snickrats ihop sedan den rapporten skrevs, har EU inte lyckats visa på någon väg som inte är asfalterad. Redan nu är lastbilarna det absolut dominerande transportmedlet inom EU. Mellan 1980 och 1992 investerade EG/EU mer än 70 % av sina resurser i vägtrafiken. I fråga om lastbilar kan jag nämna cabotage. Jag har hört sägas från ja-sidan att cabotage skulle utgöra en miljövinst, eftersom lastbilarna ges större möjlighet att inte gå tomma tillbaka. Enligt samma rapport som jag nyss nämnde kommer den s.k. miljöeffekten att ätas upp av det ökade flödet. Tanken med cabotage ligger nära tanken med justin-time-systemet, som har dumpats av olika utvecklade länder därför att det är så miljövidrigt. Fru talkvinna! Det här visar på en tydlig inriktning: För varje meter bilväg man bygger fortsätter man koncentrationen på och utvecklingen av bilismen. Trycket på den inre marknaden är så hårt, och bristande transportsystem kan ur ekonomisk synvinkel bli förödande. Men ett transportsystem som bara tillgodoser det kommersiella transportbehovet utan att lägga in den obekväma miljöanalysen kan bli oerhört kostsamt. Inte minst från Karolinska institutets miljömedicinska enhet här i Stockholm har man i olika förstudier främst baserade på utländska rapporter visat sambandet mellan å ena sidan luftrörsproblem hos barn, allergiökningen - den uppgår för övrigt till 40 % i Stockholmsregionen för närvarande, vilket är högst i landet - och astmaökningen och å andra sidan biltrafikökningen. Den försämrade hälsan och ökningen av utsläppen har gått hand i hand, här liksom i nästan alla andra stora städer med en utvecklad massbilism. Allt det här ger faktiskt negativa ekonomiska effekter. Det finns givetvis en annan allvarlig konsekvens av utsläppen, och det är naturskadorna, men jag hoppas att ni kan dem vid det här laget. Kontentan av det här är att för att lösa nya problem försöker man tillämpa gamla lösningar, och de räcker inte till - då måste man helt enkelt negligera de bitar som inte passar in, dvs. miljö och hälsa. Det här är någonting som ja-sidan kallar för ett skräckscenario från nej-sidan, där allt dåligt rabblas upp på ett förvridet sätt, för ingen kan väl på allvar tro att de som bestämmer i EU fullständigt struntar i miljö och hälsa? Nej, så är det inte, men för att förstå den negativa utveckling som vi faktiskt ser måste man försöka utvidga begreppet infrastruktur, som är det jag pratar om. Det handlar alltså om kommunikationer. Med tanke på EU:s interna kommunikationssystem, t.ex. hur beslutsprocessen ser ut, är det inte svårt att förstå det här. Jag tror det räcker med att säga att Fiat ensamt har lika många lobbyister i Bryssel som hela miljörörelsen. I EU är bilindustrin oerhört stark. Det är en specifik näringsgrens åsikter som hittills främst dominerat EU på bekostnad av det som jag tidigare nämnt. Fru talkvinna! Samarbete är bra, mycket bra, såväl med andra europeiska stater som med Latinamerika, Afrika och Asien, särskilt i miljöfrågor. I luften gäller nämligen inga medlemskap. Effekterna av t.ex. koldioxidutsläppen är globala. Vi bor faktiskt alla på samma jord. Därför kan vi inte stänga in oss i EU, en union som hittills enbart visat sig bjuda på uråldriga, omöjliga s.k. lösningar. Hur Sverige skall kunna vända den utvecklingen förstår jag inte. Det finns inte ens ett ordentligt ansvarstagande på hemmaplan för att lösa de här problemen. Tvärtom har man i förhandlingen givit vika på de trafikpolitiska miljöpunkterna, och det är tveksamt om Sverige kommer att nå de koldioxidmål som har satts upp för år 2000. Hur EU skall lyckas med det med nuvarande utveckling får bli något slags trolleri - det ligger inte inom verklighetens ramar. Och redan det kravet är väldigt blygsamt - det bör också sägas. Jag skulle vilja avsluta med att säga att miljöformuleringarna inte är särskilt konsekvent efterlevda. Vi får ytterligare en försäkran om galenskapen i allt det här genom att titta på verkligheten. Det är där vi finner den verkliga bekräftelsen på hur saker och ting ser ut, inte här i talarstolen, där fördelningen i riksdagen är oerhört ojämlik.

Fru talman! När man lyssnar på Elisa Abascal Reyes får man intrycket att samarbetet inom den europeiska unionen går ut på att göra det så dåligt och så farligt som möjligt för Europas befolkningar när det gäller miljöfrågorna. Verkligheten är denna: Inom Europeiska gemenskapen pågår det omfattande samarbetsprojekt. Det är bl.a. Transeuropean Networks samarbete när det gäller utvecklingen av telekommunikationerna och transporterna. Man satsar mycket målmedvetet på en utveckling av järnvägen som en mer miljövänlig transportlösning. Inom EU finns också ett omfattande samarbetsprogram för miljö och hälsa. Man har t.ex. ett program som heter Europe Against Cancer, där för övrigt vi i Sverige tack vare vår kompetens på detta område fått vara med från första stund. Anser Elisa Abascal Reyes att det är bättre för Sverige att vi genom att välja det alternativ som nej-rörelsen vill att vi skall välja - ett utanförskap - avstår från att delta och bidra till detta mycket viktiga samarbete på miljöns område, som redan i dag pågår inom EU?
Det var roligt att Karin Falkmer nämnde Transeuropean Network, därför att största satsningen i det förslaget är ett motorvägsprojekt som omfattar 12 000 nya kilometer bilväg i Europa. Det skulle innebära en ökning av den nuvarande vägkapaciteten med 50 % och en total ökning av vägarna med 32 %. Transeuropean Network har hittills gjort mycket blygsamma satsningar på järnvägstrafiken. Mellan 1980 och 1992 har 6 % lagts på sjöfarten och mindre än en femtedel på järnvägstrafiken. Jag tror säkert att det finns många bra samarbetsorganisationer i Europa men jag tror inte att de nödvändigtvis finns inom EU. Karin Falkmer frågade om jag tror att det är bättre att stå utanför än att samarbeta. Ja, jag tror att det är bättre att stå utanför om samarbetet gäller t.ex. att transportera potatisar som är odlade i Tyskland till Italien för att tvättas där och sedan tillbaka till Tyskland. Wuppertalinstitutet har visat att en medeljordgubbsyoghurt har transporterats 7 975 km inom unionen innan den slutligen äts. Det är ett samarbete som jag inte ställer upp på. Jag står inte här och säger att EU försöker mörda folk - det är absolut inte vad det handlar om. Jag säger bara att trafikpolitiken inte stämmer med de miljömål man ställer upp.

Genom att säga nej till medlemskap drar vi oss undan ett ansvar som jag tycker att vi i Sverige har. Genom att säga nej till ett medlemskap ställer vi oss utanför i stället för att bidra. Det är ett alternativ som jag hoppas att svenska folket det 13 november kommer att säga nej till. Jag hoppas alltså att svenska folket, bl.a. för miljöns skull, säger ja till den europeiska unionen den 13 november.
Nu säger jag det här en gång till, och jag vill att ni lyssnar, för det är inte ofta som nej-sidan får framföra sina åsikter här! Vi är inte motståndare till samarbete t.ex. för utveckling av hälsa, miljö, osv. Men som jag nyss har sagt uppfyller EU:s trafikpolitiska satsningar inte några som helst anständiga miljökrav. Så är det. Det samarbetet ställer inte vi upp på, därför att vi är konsekventa, inte av något annat skäl. När det gäller folkomröstningen är det lätt att väva in ordet samarbete i argumenteringen och använda det om vad som helst. Men man måste kolla vad det är man samarbetar om. Jag nämnde nyss exemplet med potatisen och med jordgubbsyoghurten - den sortens samarbete ställer vi inte upp på; det är inte förenligt med en hållbar utveckling ur ekologisk, dvs. mänsklig, synpunkt.

Fru talman! Alla människor är inte goda, åtminstone drivs inte alla människor av goda ambitioner hela tiden. Självfallet finns det också människor som drivs av maktbegär, konspirationstankar och kanske stormaktsidéer. Men jag hävdar alldeles bestämt att de som grundade koloch stålunionen och senare skrev Romfördraget drevs av goda ambitioner. De ville skapa fred i Västeuropa. Europa var vid den tiden uppdelat, så tanken att skapa fred i hela Europa gick inte riktigt att tänka eller förverkliga. Men det var väl gott nog att vilja försona Tyskland och Frankrike, att vilja rädda människorna i Strasbourg och Flandern och ge dem bättre förutsättningar för arbete och välfärd. I dagens debatt hävdas det ofta att EU, som vi nu har, främst skulle vara ett sätt att bygga en stormakt av expansiv art. Självfallet kan det finnas sådana som har den sortens ambitioner. Men min erfarenhet är i huvudsak en helt annan. Ibland tror vi att vi i Sverige är ensamma om att vara självuppoffrande, självutgivande och solidariska. Bakom många av argumenten för att stå utanför tycks ligga att alla de andra, mindre goda och mindre förståndiga europeerna, skulle tvinga oss att också bli mindre goda och mindre förståndiga om vi skulle bli medlemmar i EU. Kvinnorna skulle tvingas att ta flera steg tillbaka, vi skulle bli nedknarkade och försupna, nedsmittade av allehanda sjukdomar. Min erfarenhet av människorna i Portugal, Irland, England och Tyskland är en helt annan. De har samma strävan som vi. De ser nödvändigheten av en utvidgning av solidariteten med tredje världen. De ser vådan av arbetslöshet och nödvändigheten av att ge människor arbete och skapa balans mellan arbete och kapital. Jag har hört de här människorna tala. Jag har talat med dem. De organiserar sig politiskt. Den politiska organisationen leder fram till det som t.ex. finns i fördragen och som handlar om lika lön för likvärdigt arbete, att vi nu kan komma fram till ett koncernfackligt samarbete som vi i arbetarrörelsen har åstundat i årtionden. Vi som tror att ett medlemskap i EU är bättre än utanförskap är inte naiva. Vi känner politikens villkor. Vi vet att det inte alltid går som man vill. Det är inte möjligt för oss människor att skapa något lyckorike. Men åtminstone en del av oss tror på politiken. Vi tror på politikens möjligheter att uträtta en hel del för freden, för miljön och för kvinnorna. Socialdemokraterna i EU är också de ivrigaste tillskyndarna av gemenskapstanken. Efter årtionden, ja, århundraden av uppdelning och manlig tuppfäktning i Europa har nu samarbetets tid kommit. Länge har vi längtat efter samarbete, men inte riktigt trott att det var möjligt. Nu finns chansen. Och jag tycker att vi skall ta den för att samarbeta om sådana saker som inte längre låter sig hanteras nöjaktigt av enskilda länder. När man skall ta ställning till EU-frågan är det viktigt att man ställer sig två huvudfrågor. Hur påverkas vi i Sverige av medlemskapet? Vad kan vi i Sverige bidra med till den europeiska utvecklingen? Den första frågan debatteras rätt omfattande, så den lämnar jag därhän just nu. Däremot talar vi mer sällan om vad vi kan bidra med. Från EU-håll hör jag ofta att man väntar på svenskt och nordiskt medlemskap. Då pratar man inte om de pengar som vi har med oss. I stället talar man om den politiska tradition som vi för med oss. Frihandelslinjen, som är bra för både EU:s medlemsländer och deras handelspartner, stärks. Kvinnorna i Sverige och Norden har kommit långt när det gäller att vinna inträde på arbetsmarknaden, att dela på jobbet i hemmet och att skaffa sig politiskt inflytande. Kvinnors gemensamma kamp vinner på enighet och samarbete, säger man. Den politiska traditionen och trovärdigheten, legitimiteten är beroende av öppenheten. Kom med och ta med er er öppenhet, säger holländarna till oss. Kom med ert miljöengagemang och ert miljökunnande, för en bättre livsmiljö för oss alla, säger man. Kom med er kännedom om de baltiska länderna och östra Europa, säger andra. Förhandlingar och kollektivavtal är det smidigaste sättet att få arbetsmarknaden att fungera väl, säger till och med kommissionen. Er tradition av ansvar för världens fattiga kan förbättra den del av biståndspolitiken som är gemensam, säger ytterligare andra. Vi socialdemokrater känner att vi har viktiga och likatänkande samarbetspartner i EU. Samarbete är en möjlighet nu. Den chansen tycker jag att vi skall ta. Samarbete är inte alltid enkelt. Det leder inte alltid till precis det man har tänkt. Men det leder vidare, och ibland blir resultaten riktigt bra.

Herr talman! Vi står inför det viktigaste ställningstagandet på decennier, ett beslut med konsekvenser för flera generationer. Medlemskapet berör centrala värden: frihet, fred, demokrati, marknadsekonomi, rättsstat, men också ansvar, solidaritet och idealitet. Det är mål som stämmer väl med svenska värderingar. Den solidaritet som inte ens räcker till de egna grannarna är knappast trovärdig. Visst måste också detaljfrågor belysas. Men den som försöker skymma de centrala målen bakom snus och ripor har tappat proportionerna. Strävan efter visioner, mål och ideal för världen framåt. Det gäller även om alla mål inte omedelbart kan uppfyllas. Så är det också i Sverige. Det gäller att sträva mot en fredligare värld med spritt välstånd. Det åstadkoms bäst med samarbete. I Europa sker det samarbetet i Samarbetet ger en möjlighet att hantera framtiden. Det är ett redskap med vilket gränsöverskridande problem kan hanteras, ett redskap som också passar kvinnor. Att förändra, inte genom våld, utan genom att övertyga och argumentera, inte genom att påtvinga någon en åsikt. Den demokratiska kompromissen är en tidsödande metod, men den genererar genomförbara beslut. Det är en metod som vi länge sökt tillämpa i vårt land. Kompromissen som arbetsmetod syns tydligt på de områden där nationella politiska strömningar brukar gå i clinch, t.ex. i vitboken, i tillväxtprogrammet och inte minst i det färska konkurrensprogrammet. EU:s beslutsstruktur utmärks av ett brett samarbete. Det är bl.a. det som gör Europasamarbetet så befruktande. Det finns stora möjligheter att influera frågorna på ett tidigt stadium genom en mängd arbetsgrupper och nätverk, som finns på de mest skilda områden. Inom EU har framtidstankar av hög kvalitet en chans att få tidigt gehör och växa sig starka upp till högsta beslutsnivån, bl.a. för att tankeklimatet där de presenteras blir bredare på Europanivå än på nationell nivå. Utanförskap skulle innebära brist på inflytande över gränsöverskridande problem, beroende utan påverkan. Problemen skulle successivt bli större, ju längre från folkomröstningen vi skulle komma. Till slut skulle vi stå sist i kön efter Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Rumänien. Det framgångsrika avtal som nu förhandlats fram skulle under sådana omständigheter aldrig komma Sverige till godo. Utan europeisk rösträtt skapas ett svenskt demokratiskt underskott. Nej-sidans vision är så bisarr att den skulle platsa i tidningen Mad. Först var EES-avtalet fel. Det behövdes inte. Nu utgör det basen i nejargumentationen och skall därtill utvidgas. Som pricken över i skulle vi efter att ha avvisat Europatanken komma och vädja om mer Europasamarbete. Det kan inte finnas många som ser någon realism i den modellen. Det nordiska samarbetet blir realistiskt bara i EU, inte utanför. Det internationella samarbetet ökar liksom det europeiska. Vänstern har aldrig varit positiv. Man motarbetade t.ex. Europarådet, EFTA, frihandelsavtalet, EES och nu EU. Men vi har smärtsamma exempel på vart nationer isolerade från varandra kan leda. Världen blir säkrare och hållfastare om vi arbetar med varandra. Det är en svensk tradition att samarbeta, och den skall vi stå fast vid. En kort reflexion över varför det svenska miljöpartiet än så länge säger nej till EU: Är det brist på erfarenheter av Europasamarbete, eller vilket är skälet till att man - som Marianne Samuelsson gör - påstår att det inte finns kvotering i EU? Det är ju inte korrekt. Även om vi moderater är emot kvotering förekommer det ju faktiskt. De franska socialdemokraterna, t.ex., hade varvade listor vid valen till Europaparlamentet. Tyskland och Frankrike, som har två kommsissionärer, har bestämt sig för att utse en kvinna och en man, vilket de också har gjort. Nej-sidans svar brister när det gäller många frågor. Har vi råd att avstå från de möjligheter till nya arbetstillfällen som EU ger? Har vi råd att klippa vingarna av små och medelstora företag, morgondagens arbetsplatser? De som "misshandlar" de små och medelstora företagen måste också kunna peka på hur alternativa arbetsplatser skall komma till stånd och hur de skall finansieras. Vad skulle utanförskapet betyda för high-tech-företag, handel, distribution, transport, besöksnäring, livsmedel, verkstadsindustri? Vilket ansvar tar nej-sidan för de människor, ofta kvinnor, i privat och offentlig tjänstesektor om jobben långsiktighet inte skulle kunna finansieras? Herman Lindqvist, som inte kan beskyllas för att inte veta något om Europa, skrev i tidningen Vi en karikatyr över läget. Karikatyrens överdrift gör det ofta tydligare att se riktningen. Så här skriver Herman Lindqvist: "Svenskarna måste inse att ingen framtid ligger i skyddsrummet under ett rasande folkhem. Vi kommer aldrig ur krisen genom att vända världen ryggen. På sin höjd kan vi se fram emot en tillvaro som souvenirförsäljare i Europas största glesbygd, vacker men tom." Visst är det en överdrift, men riktningen på vägen stämmer nog. EU är ett av våra viktigaste redskap för att långsiktigt värna jobben. Ändå hoppas jag att vi kan höja blicken över plånboken och visa vårt engagemang för den europeiska freds och samarbetstanken. Vi delar faktiskt europeiska humanistiska grundvärderingar. Gemensamma uttryck finns i kultur, tidsströmningar och tankebanor över hela Europa. Vi består av många länder, vart och ett med sitt speciella kulturarv men också med en gemensam bakgrund - en europeisk identitet som jag hoppas skall kännas viktig när vi den 13 november för Sveriges skull skall säga ja till europeiskt samarbete.

Herr talman! Vid det här laget i debatten är de stora penseldragen redan målade. Jag tänkte bara göra en mycket personlig reflexion utifrån några olika erfarenheter som jag har gjort i mitt politiska liv inför detta med EU-medlemskapet. Jag hör till dem som i början av 80-talet gick i de stora fredsdemonstrationerna och krävde stopp på rustningsvansinnet och kärnvapenkapprustningen. Vi demonstrerade, skickade budkavlar, samlade namn, bildade kedjor och hela tiden krävde vi samma sak. Vi ville att världens makthavare skulle lyssna på oss och att de skulle börja tala med varandra i stället för att kapprusta. Vi ville att också små stater skulle få vara med vid bordet när världens öden avgjordes. Vi förstod precis vad Olof Palme menade när han talade om gemensam säkerhet. Sedan dess har mycket hänt, som jag inte hinner gå in på nu, men i vårt hörn av världen - om man nu kan kalla Europa för ett hörn - fördjupas nu det ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska samarbetet på ett sätt som ligger helt i linje med tankarna om gemensam säkerhet. Europas egna stormakter ruckar nu för första gången på sin egen säkerhetspolitiska suveränitet, och man låter dessutom de mindre staterna i Europa vara med och bedöma den säkerhetspolitiska framtiden. Då har jag så svårt att förstå varför inte vi kvinnor och ungdomar - samma grupper som gick främst i fredstågen på 80-talet - och varför lilla Sverige inte skulle vara de första att välkomna en sådan utveckling. Jag har i nio år varit ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet och på nära håll under hela mitt politiska liv, som inleddes under 60 talet, följt utvecklingen som har lett fram till den ställning som kvinnorna i Sverige i dag har. Jag har sett hur tillväxt varit en förutsättning för att få resurser att bygga ut en familjepolitik som främjar jämställdheten, så att kvinnorna skall kunna kräva sin rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Nu går utvecklingen åt samma håll ute i Europa. Man ligger i många stycken 15-20 år efter oss, men man har lägre födelsetal, större deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, ökade krav på samhällsinsatser för att främja jämställdheten. Och tänk så många kvinnor som jag har mött ute i Europa som inte vill någonting hellre än att vi skall komma med och arbeta vidare för jämställdheten! De vill så mycket när det gäller kvinnors rätt. De vet så mycket om vad vi har åstadkommit. Det vore inte likt oss kvinnor att inte vilja vara med i det arbetet, även om vi inte har så mycket att tjäna på det, även om det "bara" skulle handla om solidaritet. Jag har också under en period varit invandrarminister. Sällan har jag sett så tydligt hur nödvändigt det är att samarbeta i en region kring en svår fråga. Med samarbete menar jag då verkligen att komma överens om konkreta regler och förhållningssätt. Om vi inte gemensamt kan få något slags golv i immigrations och flyktingpolitiken finns det faktiskt risk för att enstaka länder faller undan för de mörka krafter som vi vet nu spirar litet varstans. Det sägs ibland att EU bara bygger nya murar. Men den verkliga faran i det avseendet ligger i att enskilda europeiska länder bygger egna höga murar. Grannländerna klarar då inte att hålla dörren öppen för en vettig och humanitär flyktingpolitik. De senaste tre åren har jag varit ordförande i lagutskottet, som har hand om konsumentfrågorna. Det är ju en av de saker som debatteras livligast, inte minst i samband med EES-avtalet. Man får ibland den uppfattningen att många anser att vi bara skulle översvämmas av dåliga utländska varor. Det låter som att vi över huvud taget aldrig tidigare hade haft någon import av vare sig livsmedel eller andra varor. I själva verket är det så, att förutsatt att vi fortsätter att föra en aktiv konsumentpolitik, såsom vi gör i Sverige bl.a. genom aktiva konsumentorganisationer och såsom i hög grad förs inom Europasamarbetet, är det just konsumenterna som är de stora vinnarna om vi får en stor gemensam marknad. Det ökar konkurrensen, ger lägre priser och bättre kvaliteter. Även om det tekniska i konsumentpolitiken är löst genom EES-avtalet har vi mycket att göra tillsammans med de övriga europeiska länderna. Herr talman! Detta och mycket annat gör att jag tycker att vi skall ta chansen till medlemskap, inte för att vi måste, som så många tycks bygga sitt ställningstagande på, inte trots de svårigheter som finns och behöver överbryggas utan tack vare det som vi kan bidra med och det som vi kan få ut av ett medlemskap.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld inledde sitt anförande med att säga att snus är en bisak. Det vill jag bestämt bestrida. För oss snusare är inte snus någon bisak, lika litet som spriten är en bisak för alkoholisten eller som knarket är en bisak för knarkaren. Jag kan själv, trots dumheten i det hela, säga att jag är glad åt att Sverige lyckades få ett undantag när det gäller EU:s hela gigantiska regelverk. Det gäller just snuset. Vi får fortsätta att snusa. Men vi lyckades inte få något undantag när det gäller att behålla vår alkoholpolitik. Vi lyckades inte heller få undantag när det gäller att behålla en bra narkotikapolitik. Det är desto tråkigare. Jag tänkte kommentera några av de frågor som har tagits upp i debatten i dag. Just de partier som för inte så länge sedan med stor frenesi drev igenom EES-avtalet håller nu på att försöka göra detta avtal till den stora faran för Sverige i framtiden. När man dessutom försöker måla ut EES avtalet som alternativet till unionen kan man inte annat än baxna. EES-avtalet omfattar bara en bråkdel av vad unionen innebär. Det kan aldrig i sig vara alternativet. Alternativet till medlemskap i en politisk union är naturligtvis självständighet och bibehållen handlingsfrihet, frihet att välja framtid. På det internationella planet handlar det om ett val mellan möjligheten att vara pådrivande och föregångare i Europa, i hela världssamfundet, och ett begränsat men mer direkt inflytande i unionen. När man sedan från ja-sidan - exempelvis gjorde Bengt Westerberg det tidigare i dag - försöker inta hållningen att man skall vara både självständig och medlem i en politisk union, blir det närmast pinsamt. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. I övrigt tänkte jag ta upp en delfråga om ekonomin som inte har diskuterats särskilt mycket men som kommit in litet på marginalen. I ett globalt perspektiv kan man säga att vi har det bra i Sverige. Men de senaste åren har det ändå hänt något som riskerar att förändra landet i grunden. Som alla vet står Sverige inför en akut besvärlig ekonomisk situation. Vi har ett gigantiskt budgetunderskott, som måste ner för att räntorna på statsskulden inte skall äta sig in i själva kärnan på välfärdssamhället. Vi har också för första gången i modern tid en gigantisk arbetslöshet. Många, både svenska och internationella, bedömare från bl.a. OECD menar att vi bara har två tre år på oss för att klara av problemen för att vi inte skall hamna i samma situation som EU-länderna, med en permanent arbetslöshet kring 10 % eller mer. Vi står inför en historiskt viktig dubbeluppgift att snabbt få ner både budgetunderskottet och arbetslösheten. Det är i det perspektivet man måste se ett medlemskap i EU. Samtidigt som vi kämpar med vårt underskott får vi med EU en kraftig ökning av utgifterna. Vi får enligt propositionen en medlemsavgift om ca 20 miljarder och 3-5 miljarder i nya utgifter för stöd som direkt anknyter till medlemskapet. Vi får också en byråkratisering som kostar. Generaldirektör Lars Jeding, som utrett effekterna för statsförvaltningen för Finansdepartementets räkning, talar om en nettoökning på 30 000-40 000 nya byråkrater, tolkar och jurister som vi skall försörja, och det kostar. Även om sanningen skulle vara att det bara är hälften, kostar det många miljarder för statskassan. Ovanpå det får vi räkna med en kraftig minskning av intäkterna från flera av de punktskatter som kommer att harmoniseras de närmaste åren. Totalt sett innebär ett EU-medlemskap en försämring av statsbudgeten med 30-50 miljarder kronor. Det kommer att försena och försvåra möjligheterna att komma till rätta med statens affärer. Det kommer att försvåra möjligheterna att komma ner till en rimlig räntenivå. Mats Hellström talade tidigare i dag om risken för en höjd ränta om vi säger nej till EU. Den sannolika effekten, som jag ser det, är den motsatta. Med ett nej kommer vi snabbare att kunna minska statens upplåningsbehov, och därmed kan vi också få ner räntan. Den högre ränta som ett medlemskap ger måste läggas till de högre skatter som Socialdemokraterna nu planerat att lägga på företagen just på grund av EU-medlemskapet. Sammantaget ger det här högre kostnader, minskade investeringar och en försämrad konkurrenskraft för svensk industri. En höjning av arbetsgivaravgifterna med 3-6 %, som man talar om, kommer att innebära att kanske tiotusentals nya jobb rinner oss ur händerna de närmaste åren. Risken är uppenbar att uppgången inom industrin helt kommer av sig och att arbetslösheten därmed kommer att permanentas. Ur ekonomisk synvinkel kunde inte frågan om ett medlemskap i EU ha kommit i ett sämre läge. Slutsatsen är att Sverige måste lösa sina ekonomiska problem först för att inte porten in i EU skall bli den tröskel som vi snubblar på och som stoppar återhämtningen i svensk ekonomi och definitivt skapar en situation med en växande underklass vid sidan av den övriga sociala gemenskapen.
Herr talman! Miljöpartister har ofta en tendens att förvrida sanningen. Jag sade faktiskt inte att snus är en bisak. Jag sade att fred och demokrati är viktigare än snus. Det är intressant att Miljöpartiets representant motsätter sig detta och anser att snusandet är viktigare än att undvika våld och övergrepp. Peter Eriksson kommer att kunna fortsätta att snusa även när vi blir medlemmar i EU, men vi kommer därtill att försöka att i samarbete med de andra EU-länderna arbeta för fred och rättvisa. Peter Eriksson handskas ganska oförsiktigt med statistik och sanning när han påstår att alla EU-länder har en permanent arbetslöshet på 10 % eller mer. Jag tror att ett av felen i Miljöpartiets analyser är att man hela tiden ser alla EU-länderna som ett land. De är olika, de har olika procentsatser när det gäller arbetslöshet, olika förhållanden. Kan man inte inse det har man litet svårt att få grepp på Europafrågan. Byråkrater talar Peter Eriksson om. Visst kommer det att bli en del administration. Men här hemma har Stockholms socialförvaltning flera byråkrater än vad EU kan prestera. Kostnaderna för byråkraterna skall ju delas av alla EU-länder. Det är inte så som Peter Eriksson framställde det, att vi skall betala allt på ett bräde. Att inte vilja lägga ett öre på människors möjligheter att kommunicera med och förstå varandra - tolkarna utpekades - tycker inte jag är särskilt framtidsinriktat och insiktsfullt i en värld som blir alltmer internationell.
Herr talman! Det här med snuset var närmast en självironisk poäng, men humorn har väl aldrig varit någon stark sida för högern i Sverige. Att EU har en permanent arbetslöshet på 10 % i dag är det knappast någon som kan förneka. Jag kan hålla med om att det finns bland de inblandade länderna undantag. Luxemburg har en klart lägre arbetslöshet än de övriga, den ligger under 10 %. I övrigt finns det inget land inom unionen som har en arbetslöshet klart under 10 % i dag. Det har inte heller Sverige. Därför oroar jag mig för att de ökade kostnader som ett medlemskap för med sig kommer att innebära att vi inte kommer att klara att få ner vår arbetslöshet. Risken är stor för att vi i stället hamnar i den negativa situationen att vi har en pemanent arbetslöshet på 10 % eller mer och dessutom får höjda räntor.
Herr talman! Jag måste säga att det är en merit att vi moderater inte har samma humor som miljöpartister. Vi moderater tycker inte att det är särskilt roligt att snuset är viktigare än demokratin, freden och rättsstaten. Det var ju roligt att vi fick erkännandet att arbetslösheten är olika i olika länder. Det är jag glad för. Men arbetslösheten är ett jättestort gemensamt problem ute i Europa. Vi måste försöka hjälpas åt för att lösa det problemet. Bästa möjligheten att klara det är att vi hjälps åt. Sverige är ett ganska litet land i Europa. När det hela kommer i gång med resurserna beträffande tillväxtprogram och de insatser som kommer att göras är jag helt övertygad om att den svenska arbetslösheten, om vi inte är med i samarbetet, på lång sikt sannolikt blir högre än den europeiska och i så fall ganska stor.
Herr talman! Det finns, såvitt jag kunnat se, inte någonting i EU-propositionen som antyder ett slags svensk linje i fråga om hur vi i praktiken skall kunna gå in och minska arbetslösheten inom unionen. Om man på allvar menar att vi skall driva en så stark gemensam ekonomisk politik som Charlotte Cederschiöld verkar antyda, talar man om något som går ännu längre än det Maastrichtavtal som i dag föreligger. Då talar man om en federal stat som ganska snart måste komma till vardande och om en ny statsbildning i Västeuropa som i så fall skulle kräva en ny folkomröstning hos oss.

Herr talman! Jag är emot ett svenskt medlemskap i EU, trots att jag tror att det på sikt går att klara miljöpolitiken, regionalpolitiken, jordbrukspolitiken och t.o.m. arbetsmarknadspolitiken och trots att jag kan se fackliga fördelar med ett EU-medlemskap. Jag är emot ett svenskt medlemskap därför att jag anser att ett sådant inte innebär någon möjlighet till förnyelse av den svenska politiken. Ett EU medlemskap innebär en permanentning av den katastrofala politik som inleddes av oss socialdemokrater genom att vi underordnade oss marknaden och som fördjupades av den borgerliga regeringen. Maastrichtavtalet innebär att inflationsbekämpningen sätts som ett överordnat mål för politiken. Nyliberalismen byggs in i systemet. Därmed kan inte kampen mot arbetslösheten sättas överst på dagordningen. Jag frågar mig: Vad skall vi ha socialdemokratin till när vi inte kan ha arbete åt alla som det högsta och viktigaste målet? EU:s inställning till arbetslösheten speglas mycket tydligt av det faktum att inte någon av EU:s 3 000 expertkommittéer 1993 hade ett kraftfullt mandat att bekämpa arbetslösheten. EU-medlemskap är inte en väg att få Sverige i arbete igen - det är socialdemokratins stora uppdrag just nu. Snarare är EU motsatta vägen. Den nyliberala konstruktionen räcker i och för sig för ett nej. Men jag har ytterligare två skäl: den monetära unionen och demokratifrågorna. Genomförs den monetära unionen har Sverige ingen möjlighet att komma undan. Sveriges riksdags roll blir att konstatera om vi uppfyller konvergenskraven eller inte. EU:s mål är ju att genomföra den monetära unionen före sekelskiftet, vilket kommer att få katastrofala följder för de ekonomier som ligger under EU-genomsnittet. Det tar minst 30 år att sammansmälta EU:s ekonomier på ett sätt som kan göra åtgärden någorlunda smärtfri. T.o.m. Assar Lindbeck tror att den monetära unionen innebär en arbetslöshetskatastrof för Sverige. Unionen förutsätter stor rörlighet på arbetsmarknaden och även rörliga löner, inte minst neråt. De enda politiska verktyg som vi får kvar blir budgetnedskärningar och sänkta löner, och det har vi nog av redan nu. Så till demokratiaspekten. I många EU-länder är politiken en angelägenhet för en politisk elit. Det tycks befolkningarna i de länderna ha funnit sig i. I Sverige och Norden är demokratin till stor del folkrörelsebaserad. I EU utövas en stor del av den politiska makten av institutioner som inte är demokratiskt valda och som det inte går att utkräva politiskt ansvar av. Jag tänker då på EU-domstolen, kommissionen, alla expertkommittéer och, naturligtvis, centralbanken. Centralbankens fögderi går det inte ens att diskutera inom EU. Maastrichtavtalets nyliberala konstruktion samt brådskan att genomföra den monetära unionen är uppenbara och lättanalyserade skäl för ett nej - utifrån socialdemokratiska värderingar. Men på sikt kommer nog bristen på folkligt förankrad demokrati att vara det mest förödande. Sedan några kommentarer till vad tidigare talare har sagt. Jag tror att det är bättre att Birgit Friggebo får sitta i farstun och vänta än att svenska folket känner sig satt på undantag. Och, Allan Larsson, jag föredrar att sitta på två stolar. Det gör jag hellre än jag sitter på den stol som står på den fulla sysselsättningens och på demokratins fallucka. Peter Eriksson bekymrade sig över medlemsavgiftens storlek. Men det räcker inte med det. Om EU:s centralbank kommer till stånd lägger den också beslag på vår valutareserv, som i dag uppgår till minst 100 miljarder kronor. Jag röstar gärna ja till ett EU bara det har någon som helst möjlighet att uppfylla de krav som jag som socialdemokrat ställer på politiken. Men detta EU finns icke i sinnevärlden i dag.
Herr talman! Jag uppskattar den ödmjukhet med vilken Bengt-Ola Ryttar ändå närmar sig det här ämnet. Han erkänner uppenbarligen att allt inte är elände och att allt inte är att gå mot en vägg när det gäller miljön t.ex. Jag har dock svårt att förstå varför det skulle vara något fel med att bekämpa inflationen. Det var ju det första som Bengt-Ola Ryttar nämnde som något negativt med EU:s målsättningar. En gång i tiden tyckte även en god socialdemokrat att vi skulle hata inflationen, som kommer som en tjuv om natten och omfördelar utan att någon egentligen märker det. Det är ju knappast de svaga grupperna i samhället som har något att tjäna på en inflation. Och det är knappast till priset av en hög inflation som vi egentligen önskar att det skulle gå att bekämpa arbetslösheten. Men också jag erkänner att det finns en balansgång där. Bengt-Ola Ryttar säger: Genomförs den monetära unionen har vi här i riksdagen inget annat att göra än att säga ja och amen. Men omvänt frågar jag då: Om vi inte är med och diskuterar de här frågorna och om vi över huvud taget inte har något att ta ställning till i Sveriges riksdag den dagen då den monetära unionen genomförs, vad har vi då för inflytande? Och hur utsatt blir Sveriges ekonomi den dagen då vi står utanför det stärkta ekonomiska samarbete som finns i Europa? Det är med denna sak som med många andra saker, nämligen att vi ändå måste se fram emot att man i EU tillsammans diskuterar gemensamma lösningar och att det är en angelägenhet enbart för Sverige huruvida vi en gång i framtiden skall gå med i den monetära unionen.
Herr talman! Det är gott att hata inflationen. Men det goda får inte bli det bästas fiende. Med den konstruktion som Maastrichavtalet har är det allt övergripande målet just inflationsbekämpningen. Men vi har genom tiderna sett exempel på vad som inträffar när inflationsbekämpningen är helt överordnad alla andra politiska mål. Då ökar arbetslösheten, och det får katastrofala följder för de människor som blir av med sina jobb. Naturligtvis är det ett dilemma att stå utanför ett EU som är så pass stort som det ser ut att bli. Visst är det en svårighet. Naturligtvis har utanförskapet sitt pris. Men jag har i alla fall kommit fram till att vi får betala det priset, därför att kostnaden att gå på EU-tåget nog är större. Det är därför som jag kommer att rösta nej i denna fråga.

Herr talman! Även jag tillhör de socialdemokratiska EU-motståndarna. Jag instämmer i Bengt-Ola Ryttars anförande. Debatten om medlemskapet hårdnar. Allt fler tecken tyder på att det kommer att bli ett nej i folkomröstningen. Det är mycket glädjande. Trots massiva resurser lyckas inte ja-sidan övertyga det svenska folket om att ett EU-medlemskap skulle ge oss fler arbetstillfällen, bättre miljö, stärkt demokrati och mer inflytande över marknaden. Tvärtom, motståndet ökar igen. I sin desperation försöker nu ja-anhängarna, t.ex. via UD, ge skenbart objektiv information i hushållsbroschyrer och vagga in medborgarna i falsk trygghet. Många frågor i gårdagens frågestund handlade just om detta. I dag har jag även nåtts av den tråkiga nyheten att medlemmar i mitt eget parti kräver att ledarskribenten Lotta Gröning på Norrländska Socialdemokraten skall bytas ut, annars kan inte ja-sidan övertyga norrlänningarna att rösta ja. Lotta Gröning är en av de får ledarskribenter som talar för ett nej. Hon är naturligtvis en mycket viktig röst i den pågående debatten. En stilla undran infinner sig. Räcker inte alla de ekonomiska resurser som ja-sidan har? Skall man också tysta dem som har andra åsikter? Kan det möjligen bero på att ja-sidans argument inte håller? Herr talman! Vi socialdemokratiska EU motståndare är övertygade om att ett EU-medlemskap med största sannolikhet får mycket negativa konsekvenser för den svenska ekonomin och för människors möjlighet att få ett arbete och därmed en lön att leva på. Vi som är kritiska är inte rädda för förändringar, men vi har andra visioner än EU, nämligen ett framtida rättvist, solidariskt och miljövänligt samhälle. Vårt ställningstagande bygger på att vår vision och våra förändringar försvåras om Sverige blir medlem av EU. De som säger ja vill gärna prata om vad de skall använda medlemskapet till. De vill mycket ogärna prata om vad medlemskapet faktiskt innebär. Medlemskapet innebär ju att vi blir medlemmar i en politisk union som har sina egna grundlagar, Romfördraget och Maastrichtfördraget. Genom den ekonomiska politik som föreskrivs där kommer Sverige inte längre att kunna föra en egen ekonomisk politik. När vi uppfyller de s.k. konvergenskraven för vår ekonomi blir vi automatiskt medlemmar i EMU, oavsett vad ja-sägarna i regeringen påstår. Den ensidiga deklaration som Sverige har gjort gäller inte. Vi har inte begärt något undantag och därför inte heller fått något. Likadant är det med det försvarspolitiska samarbetet. Herr talman! Det är allvarligt när påståenden uppfattas som sanningar bara för att de upprepas tillräckligt ofta av vissa betydelsefulla personer. Icke desto mindre finns det en sanning som inte låter sig manipuleras. Tiden kommer att visa vem som hade rätt. Nu bygger mycket av åsiktsbildningen inför folkomröstningen på vem man skall lita på. Vi är ganska auktoritetsbundna i Sverige och vana att lita på våra ledare i partierna. Desto mer glädjande är det att så många människor, genom den folkbildningskampanj vi genomfört inom arbetarrörelsen, blivit så kunniga och så djärva att de vågat se att, som H.C. Andersen sade, kejsaren är naken! Självständigt tänkande och kritiska medborgare är precis vad en demokrati behöver. För att bedöma vad EU är för något är det bra att försöka fundera över om EU har någon ideologi eller om EU bara är ett verktyg. Är det en institution, likt Sveriges riksdag, som vi kan använda till att forma det där samhälllet som vi drömmer om och lösa de stora frågorna som väntar på sin lösning; de växande klyftorna mellan fattiga och rika och den därav följande miljöförstöringen? kritiker, menar att EU bygger på marknadens ideologi. Jag delar hans uppfattning. Målet för EU är den avreglerade marknaden. Det man vill avreglera är det folkliga inflytandet, dvs. politiken och fackföreningsrörelsen. Marknaden vill inte vara låst av lagar och kollektivavtal. Visst finns det fördelar med marknadsekonomi, men vi håller på att skapa ett marknadssamhälle där marknadens princip skall råda på livets alla områden. Då går man för långt. Människor förvandlas från medborgare till kunder. När marknaden får allt större makt stiger arbetslösheten. Från maj 1991 till december 1992 ökade arbetslösheten i Sverige med 5 %. Det var under Bengt Dennis tid som chef för Riksbanken. Då fick vi uppleva hur EU fungerar i praktiken. Vi hade knutit kronan till ecun och hade inte några ekonomiska styrmedel att spela med. Räntan steg till 500 % och vi förlorade många miljarder. Herr talman! När arbetslösheten är för låg i marknadens ögon stiger räntan. Marknadens aktörer tittar på sina reuterskärmar och höjer räntan när de tycker att arbetslösheten är för liten. Genom EMU, som bakbinder våra möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik, kommer arbetslösheten att stiga i Sverige. Lönerna kommer att spridas och marknadsanpassas. Speciellt kommer de lågutbildades löner att sjunka. Det arbete och den tillväxt som skall skapas inom EU måste vara inom vad som har kommit att kallas riktiga jobb, dvs. privat finansierade. Då blir det inga mer jobb inom den skattefinansierade offentliga sektorn. Däremot vill man gärna ha lågavlönade pigor i hemmen till de elitkvinnor som skall göra karriär, eller välgörenhet som ersättning för kommunal äldreomsorg. Mycket bekymmer har man för det ökade antalet äldre, men någon tanke på att det skall lösas via offentlig sektor finns inte. Nej, låga skatter för män med hemmafruar som skall arbeta gratis, det är en bra beskrivning för EU:s idealsamhälle. Därför, herr talman, arbetar jag för ett nej till EU.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära någon replik, men Lena Klevenås ställde ju en direkt fråga rakt ut i luften om EU har någon ideologi. Man kan fråga sig om Sveriges riksdag har någon ideologi. Det är väl i själva verket så att Sveriges riksdag består av ett antal partier som vart och ett står för sin ideologi. EU består av ett antal stater som var för sig har sin riksdag som består av partier som har sin ideologi. Det är just detta som är det speciella med EU. Det är alltså ett samarbetsorgan för var för sig självständiga stater som var för sig - det tycker jag framgick i debatten tidigare i dag - i hög grad tycker att de är levande demokratier. Men det som Lena Klevenås på slutet beskriver som EU:s ideologi, påminner mycket om en borgerlig familjepolitik i Sverige, som ju knappast EU skulle skydda oss mot om olyckan skulle vara framme och de fick majoritet här igen. Men det är den svenska demokratins villkor. Det handlar inte om EU:s ideologi.
Herr talman! Likt Sveriges riksdag kan EU stifta lagar. De lagar som stiftas av EU är vi tvungna att följa om vi blir medlemmar. Jag har svårt att förstå hur socialdemokrater inklusive Maj-Lis Lööw kan tycka att det är bra att underordna sig de lagar som kommer att stiftas i EU. Vi socialdemokrater har aldrig haft majoritet, och såvitt jag kan förstå kommer vi aldrig att få det. Även om vi inom EU skulle kunna få majoritet för socialdemokratiska värderingar är det stor skillnad på våra partier i de olika länderna. Den familjepolitik som kds i Sverige för, som Maj-Lis Lööw och jag förmodligen är eniga om är ganska dålig, är ungefär den tyska socialdemokratiska familjepolitiken såsom jag uppfattar den. Jag tycker nog ändå att man kan säga att EU har en ideologi därför att man har satt inflationsbekämpningen som högsta mål. När man gör det försvårar man ju för alla andra mål som man kan ha för ett samhälles utveckling. När alltmer skall föras bort från den offentliga sektorn och den skall minskas borde Maj-Lis Lööw och jag vara ganska överens om att det utrymme som behövs för att kvinnor skall få arbete i den offentliga sektorn - eller få den service som vi behöver med barn och äldreomsorg för att kunna arbeta även i det privata - kommer att bli mindre.

Herr talman! Någon har sagt att det finns tre saker som ständigt behöver omsorg. Det är barnen, kärleken och demokratin. Vi är alla här för att vi på demokratisk väg har fått uppdraget att representera hela det svenska folket. Det är ett enormt förtroende som vi har fått och som förpliktigar oss att ta till vara dem som ytterst värnar om demokratin i landet, vilket jag uppfattar är att se till att det ständigt finns kanaler för alla medborgare att påverka samhället. I dag finns det många människor som känner att de inte kan påverka samhället. De vet inte vilka vägar som finns, eller så tycker de att ingen lyssnar på dem. Detta märker vi när folk säger sig inte vara så intresserade av politik eller inte har något förtroende för oss politiker. Detta är ett allvarligt problem som vi måste fundera över. På något sätt måste vi få avståndet mellan väljarna och de förtroendevalda att minska. Det gör vi inte genom att gå med i EU. Om vi går med i EU låter vi de politiska besluten fattas längre bort från medborgarna av ett mindre antal politiker. Säkert kommer någon minister att få vara med på något möte där beslut fattas som rör Sverige. Ministern kommer säkert att känna att han eller hon är närmare besluten. Det kommer även de som arbetar tillsammans med ministern att göra. Kanske tycker t.o.m. de övriga ledamöterna att de deltar i en utveckling. Men vad spelar det för roll, om större delen av folket inte känner att de har inflytande över besluten? På vems mandat deltar då vår minister i ministerrådets möten? Skulle vi gå med i EU så att våra ministrar kan delta i ministerrådet, får vi inte ens veta hur de röstar i olika frågor. Är inte det att begära litet väl stort förtroende av väljarna? Kan det verkligen kallas demokrati att en partiledare utser ministrar som inte kan avsättas genom allmänna val, vilka sedan sitter i EU:s högsta beslutande organ och deltar i beslut utan skyldighet att redovisa hur de agerar? Herr talman! Jag bekymrar mig för det politiska systemet i Sverige. Tyvärr är de problem jag här beskriver små jämfört med de flesta EU-länders, både vad gäller förtroendet för politikerna och medborgarnas reella möjligheter att påverka politiken. Att systemet här trots allt fungerar ganska bra beror inte på att det svenska folket, politikerna eller tjänstemännen är hederligare här än i t.ex. Italien. Skillnaden mellan de nordiska länderna och resten av Europa har varit att vi här genom offentlighetsprincipen har haft ständig kontroll över politiska beslut och myndighetsutövande. När allmänheten ständigt har tillgång till de beslut man fattar, blir man noggrannare med att följa gällande regler och att tänka på i vems tjänst man är även om besluten hemligstämplas och göms i någon låda. I EU är det tradition att hellre hemligstämpla än offentliggöra. Makthavarna i EU har ingen anledning att låta hemligstämplat material komma till allmänhetens kännedom via Sverige. Därför kommer inte de EU-beslut som rör oss att få offentliggöras om vi blir medlemmar i EU. Jag kan inte förstå hur vi som valda representanter för Sveriges folk självmant kan överlåta makten till olika EU-organ som medborgarna har varken insyn i eller inflytande över. Därför kommer i alla fall jag att rösta nej till EU.

Herr talman! EU-frågan inkluderar många delfrågor. För mig är en av de viktigaste frågorna demokratin inom EU, särskilt medlemsländernas nationella självständighet. Vid årsskiftet förlorar Sverige sin nationella självständighet. Då blir vi en lydstat under Bryssel. Allt detta inträffar om vi blir medlemmar i EU enligt vissa, vill jag påstå, vulgärdebattörer. Till dem verkar det som om Marianne Samuelsson har sällat sig här i kammaren. Detta är naturligtvis en falsk propaganda. Nuvarande EU-länder är inga lydstater. Man kan se på England och Danmark. Inte ens om Bryssel skulle vilja, kan de rent praktiskt ta över vårt land. Så många "eurokrater" finns inte. Enligt uppgift finns ca 10 000 personer exklusive tolkar. Här kan man göra några intressanta jämförelser. Med motsvarande byråkrattäthet i Sverige skulle hela landet kunna administreras av 500 tjänstemän. Stockholms läns landsting skulle inte behöva 7 000 utan 18 tjänstemän. Detta är tänkvärda fakta. Alltså, vårt land blir ingen lydstat under Brysselbyråkratin. Garantin ligger i den s.k. subsidiaritetsprincipen - ett svårt och alltför okänt begrepp som kan översättas med närhetsprincipen. Det är en maktfördelningsmodell som har följande innebörd: Lagstiftning som skall ske på EU-nivå skall ske där endast om det inte kan klaras på nationell nivå och bättre förverkligas på EU-nivå. Men det skall aldrig ske på högre nivå än nödvändigt. Alltså, lagstiftning på lägsta lämpliga nivå. Självfallet skall den principen gälla på alla områden med undantag för dem där EU just nu har tillagts exklusiv kompetens. Närhetsprincipen leder till ökad demokrati, en förnuftig arbetsfördelning och en effektiv administration. Motståndarsidan underskattar närhetsprincipen. Den skulle vara, om inte värdelös, så klar och otillräcklig. Den ger för litet beslutanderätt på nationell nivå och för mycket på övernationell nivå. Jag påstår att den kritiken är överdriven. Den är dessutom ologisk. Övernationella beslut är ju nödvändiga ibland, exempelvis för att skapa effektivitet på miljöområdet. Det eftersträvas i vissa fall t.o.m. av nej-sidan. Närhetsprincipen är dessutom under stark utveckling. Det har skett i steg efter steg. Starten kom genom en miljöregel i enhetsakten. Det blev en generell princip i Maastrichtavtalet, och det gjordes till ett huvudnummer i Edinburgh, där framför allt Danmark var drivande. Principen åtföljdes av viktiga regler för själva lagstiftningsförfarandet. I alla lagstiftningsärenden måste man göra en särskild s.k. närhetsprövning. Godkännande krävs för att det skall bli tillåtet med övernationell lagstiftning. Tillämpningen skall kontinuerligt övervakas inom EU. Vid felaktig tillämpning utdöms straff av EU-domstolen. Det är alltså ord och inga visor. Just nu är närhetsprincipen placerad på agendan av ordförandelandet Tyskland. Det skall bli en central punkt inför 1996 års regeringskonferens. Trenden är tydlig. Närhetsprincipen har blivit den viktiga huvudprincip som den förtjänar att vara i en demokratisk europeisk union. Här blir det en mycket viktig uppgift för Sverige att som medlem i unionen medverka i den fortsatta utvecklingen för att hitta den rätta balanspunkten mellan närhet och effektivitet. Den rimliga svenska positionen är självklar. Beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt. Närhetsprincipen skall fördjupas och tillämpas strikt med bibehållen transnationell effektivitet. Avslutningsvis, herr talman, borde alla goda krafter kunna stödja en sådan svensk nationell inriktning. Det borde lugna även EU-skeptiker. Vi borde alla kunna förenas i vår kamp för ett vidgat och fördjupat demokratiskt samarbete i Europa.

Herr talman! Jag tycker att frågan om demokrati och inflytande är en av de viktigaste i EU-debatten. Jag har hört motståndare säga att det inte blir mycket kvar för oss i Sveriges riksdag att besluta om, om vi skulle gå med i Europeiska unionen. En del säger att det endast är kyrkopolitiken som blir kvar. Det är inte sant. Jag brukar genmäla: Nämn en av de stora frågorna under det senaste riksmötet som skulle flytta till Bryssel! Är det skolpengsfrågan, frågan om ett nytt pensionssystem, husläkarfrågan eller utförsäljningen av statliga företag? Nej, inte någon av dessa frågor skulle beslutas nere i Bryssel, utan vi skulle fortsättningsvis ha den debatt och de olika meningar som vi faktiskt har mellan partierna och kunna besluta om dem i Sveriges riksdag. Men sedan finns det givetvis ett antal frågor där vi har den formella men inte den reella rätten att påverka. Av svavelutsläppen i Skåne kommer 90 % utifrån, huvudsakligen från det övriga Europa. Detsamma gäller för en stor del av tungmetallerna och en stor del av kväveutsläppen. Det kvittar vilka beslut som vi fattar här - de påverkar inte de utsläpp som kommer från de andra länderna. För det fordras bindande internationella beslut, och de kan bara fattas inom EU. För de utsläpp som kommer från de andra länderna finns inget annat miljösamarbete som leder till bindande beslut på miljöområdet. Vilken reell makt hade vi på de ekonomiska områdena när attackerna riktades mot den svenska kronan? Vi hade alla formella möjligheter i världen men inte de reella. Grannlandet Danmark klarade sig betydligt bättre, dels därför att det hade en starkare ekonomi, dels därför att det fick hjälp från Tyskland, vilket gjorde att den danska kronan räddades. Danskarna är i dag 25 % rikare än vi. Vi som bor nära Sundet märker när vi skall växla pengar för att resa över och handla att vi inte får så många danska kronor för de svenska. En annan sak som förundrat mig i debatten är att EU-motståndarna vet hur det skall bli i framtiden. Jag skulle önska att jag kunde veta hur Sverige eller Europa ser ut år 2000. Det bestäms av de politisk krafter som får majoriteten i Sverige respektive i Europa. Då gäller det för oss som politiker att delta på den arenan och att inte ställa oss utanför. Det sägs ibland att vi är för små för att delta. Tänk om vi ledamöter i Malmöhus läns norra valkrets, som har bara tio mandat, skulle säga att vi avstår och låter Malmöborna bestämma för oss - vi är trots allt för små! Så resonerar vi inte, utan vi deltar i Sveriges riksdags arbete trots att vi har bara tio mandat, eftersom vi tror att argument kan påverka. Nej, det verkliga demokratiska underskottet finns i EES-avtalet. Om vi säger nej återstår EES-avtalet, och då kommer ett antal beslut som fattas i Europa och som påverkar oss att fattas av finnarna, av danskarna och av tyskarna. Jag tycker att det är demokratiskt otillfredsställande. Jag vill inte vara med om det. Det finns inga garantier för att vi skall få som vi vill, om Sverige blir medlem, men det finns en garanti för att det inte blir som vi vill, om vi ställer oss utanför. Jag skall också säga några ord om välfärdspolitiken. Den svenska välfärdspolitiken bestäms inom Sverige, och vi får själva föra en sådan ideologisk kamp om den som vi har fört under den gångna valrörelsen. Men något annat som också styr välfärdspolitiken är möjligheten att finansiera den. Därvidlag är vi i dag i en allvarlig situation. Vi har ett stort budgetunderskott, och vi har en statsskuld som skenar. Klarar vi inte de ekonomiska problemen, kommer välfärdspolitiken att hotas. Vad vi behöver för att vi skall kunna finansiera en bra välfärdspolitik är tillväxt, investeringar och minskning av arbetslösheten. Löntagarna för Europa har undersökt hur investeringarna vid ett ja och vid ett nej skulle kunna påverkas i Malmöhus län liksom också i andra län. Det är inte några exakta siffror, utan de får tas med en nypa salt. att de skulle flytta sina framtida investeringar utomlands vid ett nej till EU. Det motsvarar 37 500 arbetstillfällen bara i detta län. Även om det skulle bli bara hälften av detta, tycker jag att det är allvarligt nog. Dessutom redovisas att 72 % av dessa företag skulle öka sina investeringar i Sverige, om det blir ett ja. Det skulle vara ett lyft i den situation som vi har i dag. Det skulle inte bara påverka sysselsättningsläget utan också i allra högsta grad påverka välfärden. Vilka kommer att drabbas om det blir ett nej? Ja, inte blir det kapitalägarna, som har sin frihet genom EES-avtalet. Nej, det är sjuksköterskorna som arbetar inom vården, de äldre som skall ha äldreomsorg osv. Till slut: Jag är politiker därför att jag vill påverka på alla de plan där det fattas politiska beslut som påverkar mig. Det gör de i Helsingborgs kommun, och därför deltar jag i politiken där. Det gör de i Sveriges riksdag, och därför deltar jag i politiken här. Det gör de faktiskt också på Europanivå. Den som säger att det inte fattas beslut på Europanivå vilka påverkar oss skall givetvis rösta nej. Annars är ett ja ganska självklart.

Herr talman! Det är värdefullt om det politiska samtalet kan återupprättas. Jag hyser dock efter att ha hört vissa inlägg i den här debatten inte särskilt stora förhoppningar därom. Oavsett om det blir ett ja eller ett nej i den stundande EU-omröstningen kräver de faktiska förhållanden som vi står inför en ökande delaktighet i samhällsdebatten. Det är inte helt hederligt att påstå att rullgardinen dras ner för Sverige, om folkviljan avvisar ett svenskt medlemskap i unionen. Det är heller inte sant att den lyckliga stjärnan tänds över Sverige vid ett ja till unionen. Förutom alla frågor som i och för sig är viktiga och som handlar om tillsatser i livsmedel, hantering av miljöfarligt gods som kärnbränsleavfall, narkotikapolitiken, flyktingpolitiken etc. finns det två frågeställningar som kan vara intressanta att försöka belysa i debatten. Det ena spörsmålet rör frågan om ett ökande avstånd mellan å ena sidan politiken och dess företrädare, å andra sidan övriga samhällsmedborgare. Denna utveckling är starkt oroande och har nog snarast förstärkts av hur den svenska EU-politiken hittills har skötts. Jag tror också att det handlar mycket om att EU:s beslutsstruktur så starkt avviker från den demokratiska beslutsgång som vi utvecklat i vårt samhälle. Just denna situation leder till att socialdemokratin och moderaterna så besynnerligt uppträder som parhästar inför folkomröstningen. Den moderata regeringspolitiken under de senaste tre åren har snarast präglats till synes av en apolitisering av frågor som näringspolitik samt utbildnings och forskningspolitik. En sådan utveckling stämmer ganska väl med ett EU där jurister och andra tjänstemän har en jämfört med svenska förhållanden mycket stark påverkansmöjlighet. Jag tycker att den kritiska ståndpunkten mot unionsanslutning av Sverige är en logisk och sund förhållning just från synen på demokrati som ett medel för delaktighet och politiskt inflytande. Det andra spörsmålet grundar sig på den nya tid som vi lever i och som så starkt sätter sin kritiska belysning på de fyra s.k. friheterna. Den faktiska utvecklingen har redan klart distanserat dessa som varande verksamma medel för en hållbar ekonomisk utveckling. Allt tydligare blir bilden av det tillkortakommande som ett halvsekelgammalt projekt innebär för moderna förhållanden och problem. Därför kommer jag att rösta nej i folkomröstningen.
Herr talman! Björn Samuelson tycker att det är märkligt att Moderaterna och Socialdemokraterna har hamnat på samma linje i den här frågan. Det är precis lika underligt som att Moderaterna och Socialdemokraterna vill ha en svensk riksdag, där vi kan föra den politiska debatten och påverka de politiska besluten utifrån olika ideologiska ståndpunkter. Likadant är det naturligtvis i Europa. Vi säger ja till EU, men vi vill använda EU till helt olika saker. Vi socialdemokrater har lagt fram ett program för kampen mot arbetslösheten i Europa. Jag tror inte att Moderaterna ställer upp på det program som samtliga europeiska socialdemokratiska partier har ställt sig bakom. Sedan är det sant att beslutsstrukturen inom EU lämnar en del övrigt att önska, men att säga att den är odemokratisk är felaktigt. EU består av tolv demokratiska stater, och endast demokratiska stater kan söka sig dit. Men om man nu tycker att beslutsstrukturen är otillfredsställande i vissa avseenden, och där delar jag Björn Samuelsons uppfattning, då får man ju ge sig in och ändra beslutsstrukturen, precis som vi gör i Sverige när vi hittar brister. Den intressanta demokratifrågan är: Fattar medlemsstaterna beslut i Bryssel som påverkar oss som svenska medborgare och som är viktiga för oss? Är det på det sättet, då begriper inte jag att Björn Samuelson säger nej till att vara med på plan och påverka de besluten.
Herr talman! Jag säger nej därför att det avtalsförslag som nu ligger framme innebär en mycket starkare regeringsmakt i förhållande till den representativa demokratin. Det innebär bl.a. en tro på att samma personer som utgör marknaden skulle sätta sig själva i Bryssel och bekämpa marknaden. Det handlar alltså om den politiska eliten, storföretagen, direktörer och lobbyister. Jag tror inte att den utvecklingen är i takt med vad t.ex. ungdomar och kvinnor vill ha när det gäller substansen i tillväxten, substansen i fred och säkerhetspolitiska strävanden. Just därför kan jag säga att jag är ingen nationalist utan en sann internationalist, just därför att Sverige skall kunna uppträda med sin röst i internationella sammanhang och inte känna oket av EU:s samlade utrikespolitik, såsom fallet var t.ex. för Danmark nu senast vid befolkningskonferensen i Kairo.
Herr talman! EU pratar med en röst när länderna är ense om att prata med en röst. Det är fritt fram för Danmark i internationella sammanhang att hävda sin egen mening, och det har Danmark också gjort. Dessutom har Danmark kunnat påverka avfallshanteringsfrågan i Europa på ett sätt som Sverige inte har kunnat göra. Men det är intressant det här med marknaden och demokratiskt inflytande. Björn Samuelson säger att vi ställer upp på marknadens villkor. När representanter för Sverige kommer att fatta beslut nere i Bryssel tillsammans med representanter för andra länder, blir det ju i ministerrådet. Vilka kommer att sitta i ministerrådet? Är det företrädare för marknaden? Om Björn Samuelson tycker att ministrarna i den socialdemokratiska regeringen är företrädare för marknaden, då förstår jag att Björn Samuelson säger nej. Men det är ju faktiskt medlemmar av den socialdemokratiska regeringen som kommer att sitta där. Det verkliga marknadsalternativet är ju Vänsterpartiets och Miljöpartiets alternativ. I dag har nämligen kapitalet ett fritt flöde över gränserna, och frågan är: Hur skall vi skapa en politisk och facklig motkraft till detta? Det finns bara ett sätt, som jag ser det, och det är att vi organiserar oss på samma nivå tillsammans med andra länder för att skapa sociala och politiska ramar för marknaden. Det säger Björn Samuelson, till skillnad från sina partikamrater i de länder som finns med i den Europeiska unionen, nej till. Det är ett dilemma för honom och väldigt svårt för mig att förstå.
Herr talman! Nu vill inte jag jämföras i alla politiska hänseenden med de andra vänsterpartierna som finns i Europa och inom EU, lika litet som jag tror att Jan Andersson vill i alla hänseenden jämföras med andra socialdemokratiska partier och den politik som de står för i EU-länderna och inom EU.

Jag tycker inte att det är anständigt i en demokrati att använda den typen av argument. Dessutom tycker jag att Jan Andersson delvis - jag säger delvis - faller till föga för sådan skrämselpropaganda.